Herr talman! Jag är övertygad om att vi alla vill ha en bra och trygg äldreomsorg, och det tycker jag att vi ger uttryck för i det här betänkandet. Vård i livets slutskede är också någonting som vi alla prioriterar mycket högt. Det är en fråga som inte bara berör de äldre utan även samtliga svårt sjuka i alla åldrar. Om allt bara berodde på vad vi i utskottet anser i de här frågorna vore det inte några problem. Det som oroar mig är de signaler som kommer från vården, där man berättar att många äldre sjuka åker jojo mellan kommuner och landsting; där äldre uttalar oro över att de inte känner trygghet; där personal uttalar att den inte hinner göra ett bra jobb på grund av underbemanning. Hur mycket vi än vill att vi skall ha bra vårdkvalitet och t.o.m. förbättra den blir det tomma ord om besparingarna inom vårdsektorn inte omedelbart upphör. Även om regeringen lovat nya pengar till kommuner och landsting hörs nya besparingsförslag från landsting och kommuner. Ytterligare förslag väntar. Till det här skall vi lägga signalerna om att många äldre inte längre anser sig ha råd att anlita tandläkare eller betala för vård och medicin. Jag tycker därför att Vänsterpartiets motion So424 med krav på en levnadsnivåundersökning är väl motiverad. Jag ger den mitt fulla stöd, vilket innebär att jag stöder reservation Jag stöder även reservation 6 som berör vård i livets slutskede. Även på det här området har jag från personal fått signaler om att det planeras besparingar och minskningar inom personal. Är det något område som borde prioriteras och där det bör finnas gott om personal är det just det här. Alla som har varit svårt sjuka vet hur viktigt det är med en stor personaltäthet där svårt sjuka vårdas. I Miljöpartiet önskar vi att det här området kunde erhålla sådana ekonomiska resurser att vi kan uppnå den vårdkvalitet som vi alla vill ha och faktiskt talar om.

Herr talman! Graden av utvecklingsnivå i ett samhälle sägs kunna mätas genom att studera på vilket sätt det tar hand om de svagaste grupperna. Det kan handla om gamla, sjuka och barn. Ju mer framstående en kultur är, desto större trygghet för dessa svaga grupper. I vårt samhälle företräds inte dessa grupper av starka föreningar eller förbund som kan hävda deras intressen. Det rör sig många gånger om människor som inte vågar, orkar eller kan göra sina röster hörda. Därför är det ännu viktigare att samhället lyfter fram deras behov. Det är inte alltid de med de starkaste företrädarna i samhällsdebatten som bäst behöver samhällets stöd, utan ibland är det tvärtom. Herr talman! I det materialistiska samhället har de äldres situation alltmer kommit i skymundan. Värdet av erfarenhet och visdom som den äldre generationen har skaffat sig under ett långt liv uppskattas inte på långa vägar på det sätt som det borde. Vårt samhälle saknar mycket av en grundläggande respekt för ålderdomen. Välfärd har kommit att bli synonymt med materiellt god standard. Instrumentet att mäta en sådan välfärd är trubbigt. Det är inte hur rummet möbleras eller kvadratmeterytan som oroar och bekymrar de äldre i dag. I stället är det problemet med den mänskliga kontakten och omvårdnaden när de blir gamla och inte kan klara sig själva som oroar. Herr talman! Vi borde av och till fundera i grunden vilka utgångspunkter vi vill ha när vi formar äldrevården och när vi formar vården i framtiden. Vi kristdemokrater menar att den enskilde måste ha större möjlighet att få vara med och bestämma över sin egen situation. När det gäller många av de olika områdena inom omsorgen fattas besluten i dag av kommunernas personal. Så är det ofta när det gäller t.ex. boendeform och vilka sysslor som skall utföras av kommunens hemtjänst. Det är fel. Alla människor är olika och har olika behov som skall uppfyllas för att de skall uppleva livskvalitet. Detta måste man ta bättre hänsyn till när äldrevården formas. Många kommuner har infört något som närmast kan liknas vid en form av kommunarrest. De gamla har fått flyttförbud. Det har förekommit flera upprörande exempel ganska nyligen där gamla inte har fått flytta över en kommungräns för att t.ex. komma närmare sina barn. Det är skamligt. Nu görs det en skärpning i socialtjänstlagen, och det är vi tacksamma för. En annan punkt som jag vill lyfta fram gäller de anhöriga. Enligt många beräkningar står anhöriga för största delen av vården i hemmet - Barbro Westerholm har redan sagt att det rör sig om så mycket som två tredjedelar. Det finns uppskattningsvis 150 000 hemmaboende äldre som behöver hjälp med att duscha och bada. Av dessa får hälften i första hand hjälp av en anhörig. Motsvarande siffra när det gäller toalettbesök är ca 40 000 personer varav hälften av dessa får hjälp av en närstående. Likaså torde ca 25 000 dementa bo kvar hemma tack vare vård och passning av anhöriga. Till detta kommer föräldrar som vårdar sjuka och handikappade barn eller vuxna som får hjälp av anhöriga eller närstående. Men det finns ett mörkertal, det har vi sett i en sammanställning som man har gjort på Socialstyrelsen. Många vårdar anhöriga utan att det är känt. Fördelningen av ansvaret för vården mellan samhället och familjen är en av de stora framtidsfrågorna. Vi Kristdemokrater anser att anhörigrollen måste uppvärderas och erkännas. Vi återkommer till denna fråga i samband med behandlingen av betänkandet om socialtjänstlagen. Vårdpersonalen i äldreomsorgen och i sjukvården gör ovärderliga insatser. Men utöver detta - vilket har varit oerhört jobbigt under den senaste tiden med tanke på alla nedskärningar - behövs ett större totalt engagemang inom hela samhället för de äldres situation. Vårdpersonal kan inte helt ersätta familjen och anhöriga. Det offentliga bör därför kunna kombinera anhörigas och ideellas stöd med professionella insatser inom vården. En sådan kombination skulle visa respekt för de gamlas människovärde. I samhällsdebatten framhålls ofta att äldre måste få god vård och omsorg, eftersom det är de som har byggt upp samhället. Det är sant. Men äldre skall inte bara respekteras av det skälet. De skall i första hand få god vård därför att de är människor och behöver vård. Vi oroas över att det verkar vara människors samhällsnytta som får vara det som är avgörande för vårdinsatsen. De gamla och långvarigt sjuka måste få företrädare i oss alla. Så över till frågan om en äldreombudsman som vi Kristdemokrater har tagit upp många gånger. Vi har i Sverige en ungdomsminister och en barnombudsman, men vi saknar någon som talar för de äldre. Det finns inget forum dit patienter, personal och anhöriga kan vända sig med klagomål när en person inte får tillfredsställande vård till följd av resursbrist. En äldreombudsman skulle kunna bevaka de äldres situation. Nu har vi genom detta betänkande lyckats få igenom att riksdagen skall göra ett tillkännagivande som i och för sig kunde vara litet mera modigt, men, herr talman, vi ställer oss bakom det. Det är ett steg i rätt riktning. Så några ord om vård i livets slutskede. Det är en vård som är avgörande för allas vår trygghet. Det är inte riktigt etablerat i vårt samhälle i dag att prata om döden. Trots det är döden något som vi alla kommer att möta. Därför måste vi lyfta fram den här delen av vården ännu mer än vad vi hitintills har gjort. Vi måste erkänna att det finns olika smärtor, inte bara den fysiska smärtan. Det finns också social, psykisk och andlig smärta. Det har hospisrörelsen på ett föredömligt sätt lyft fram. Vi tror att man inför framtidens utmaningar måste se till att vården i livets slutskede fungerar professionellt i hemmet, inom äldreboendet och på sjukhusen. Det är väldigt viktigt att personalen får en ordentlig och välanpassad utbildning, att det finns ekonomiska resurser och att det finns möjlighet för den enskilde att själv kunna välja. Vi Kristdemokrater står naturligtvis bakom alla de reservationer som vi finns med på, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. I det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar behandlas ett sjuttiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden förra året. Vi konstaterar i betänkandet att ädelreformen har skapat möjligheter att lösa många av de problem som tidigare kännetecknade vården och omsorgen om de äldre. Äldrefrågorna är en viktig angelägenhet för alla. Ingen lämnas oberörd när äldrevård och äldreomsorgsfrågor diskuteras. Alla har en uppfattning, och alla anser att detta är en av de viktigaste uppgifter som vi har att syssla med. Detta tar vi i utskottet på största allvar. Därför är det särskilt glädjande att kunna konstatera att vi i stort sett är eniga, även om det finns en hel del reservationer. Men i de stora och övergripande frågorna finns det en betydande enighet. Herr talman! Jag skall inledningsvis kommentera en del av de sakområden som behandlas i betänkandet och sedan skall jag övergå till att något kommentera de anföranden som vi här har hört och också en del allmänpolitiska frågor. Riksdagen gav hösten 1996 regeringen till känna vad utskottet då anförde om brister i vården av äldre, bl.a. inom sjukhemsboendet. Utskottet konstaterar att det finns brister i samverkan och i det gemensamma ansvarstagandet mellan huvudmännen, framför allt när det gäller den gemensamma vårdplaneringen. Utskottet anser med anledning av vissa motionsyrkanden att tillsynen över äldreomsorgen behöver förbättras. Tillsynen bör skärpas och inriktas på frågor om laglighet och rättssäkerhet. Tillsynen måste också inriktas på att säkra kvalitet och kompetens i vården och omsorgen så att de äldres rätt till självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet säkras. Utskottet anser också att organisationen måste bli tydligare. Den enskilde måste få veta vart han eller hon skall vända sig med sina synpunkter och klagomål. Informationen om möjligheterna att klaga måste förbättras. I syfte att skapa en slagkraftigare organisation bör regeringen överväga om tillsynen kan läggas på en och samma statliga myndighet för såväl socialtjänsten som hälso och sjukvården. Utskottet föreslår här ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Vidare behandlas i betänkandet valfrihets och konkurrensfrågor. Utskottsmajoriteten vill understryka att äldreomsorgen är en gemensam angelägenhet som skall finansieras solidariskt och styras offentligt. Kommunerna har ansvaret för omsorgen och skall fördela resurserna efter behov. Samtidigt vill utskottet betona att det är angeläget att den enskilde ges möjlighet att själv bestämma över sin livssituation och det sätt varpå omsorgen ges. Äldres kunskap och kompetens skall tas till vara. För många äldre är det dock angelägnare att få den service och hjälp som de behöver, utformad på det sätt som de själva önskar och med personer som känner dem väl, än att kunna gå ut på en marknad och välja vårdgivare för denna service. Socialstyrelsens undersökning ger inte heller något stöd för att konkurrensutsättning i sig leder till ökade möjligheter för den enskilde att välja mellan kommunala och privata vårdgivare. Varje kommun kan erbjuda vård och omsorg i olika former och med olika utförare. Det finns inga hinder för kommunen att lämna ut äldreomsorgen på entreprenadupphandling. Det finns heller inga skäl att tvinga en kommun att köpa äldreomsorgen på en privat marknad. Kommunen och människorna som bor och lever i kommunen måste själva få bestämma vad som är bäst för dem och vad som passar de lokala förutsättningarna bäst. Herr talman! När det gäller vårdkedjor och rehabiliteringsinsatser utgår utskottet från att de särskilda resurser som avsatts för att stimulera samverkan mellan huvudmännen ger det avsedda resultatet. Det arbete som nu pågår runt om i landet bör innebära att de gemensamma resurserna används bättre. Det finns brister i samverkan, men det finns all anledning att tro att huvudmännen tar till sig de synpunkter och den kritik som har framförts. Herr talman! Socialstyrelsen har nyligen gett ut nya allmänna råd om informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Här betonas särskilt att patienter som befinner sig i livets slutskede och som samtidigt bedöms som medicinskt färdigbehandlade skall få stanna på sjukhuset, om detta är patientens önskemål och om det kan innebära högre livskvalitet. Vi vet också att så sker på många håll i landet, men det är naturligtvis viktigt att denna möjlighet finns överallt. En annan del av äldreomsorgen som behandlas i betänkandet är läkarrollen i de särskilda boendeformerna. Utskottet delar i mycket den oro som kommer till uttryck i motionerna. Läkarrollen har här blivit mer perifer, vilket har lett till en försämrad medicinsk kvalitet i vården. Patientavgifter och kravet på att den sjuke och äldre skall kalla på läkare har i många fall inneburit glesare kontakt mellan äldre och läkare. I detta sammanhang finns det emellertid skäl att erinra om att vi socialdemokrater varnade för bl.a. denna utveckling när den borgerliga regeringen införde husläkarmodellen. Husläkarsystemet kan ha sina förtjänster under vissa förutsättningar, men för särskilda boendeformer är det inte någon särskilt bra modell. Även om det är lätt att konstatera att det finns brister på en del områden, får man inte hemfalla åt att generalisera. Det finns utomordentligt goda exempel där läkarkontakterna i de särskilda boendeformerna fungerar på ett bra sätt. Det finns därför också anledning att tro att det, där det ännu inte fungerar bra, med ganska små insatser skall kunna bli en bättre ordning. Herr talman! Jag vill med detta övergå till att något kommentera det som har sagts här tidigare. Jag börjar då med moderaterna och Birgitta Wichne, som pekar på brister i äldreomsorgen. Jag måste då fråga moderaterna på vilket sätt moderat politik skulle innebära att det blev en bättre äldreomsorg, eftersom det i det moderata budgetalternativet finns avsevärt mindre pengar till kommunerna än i den socialdemokratiska budgeten. När det gäller avgiftsfrågan, som särskilt Stig Sandström ägnade sig åt, är det bara att hålla med om att det finns en del oformligheter. Jag har också mött de exempel som han beskrev. Det är klart att det finns skäl att fundera över i vilken utsträckning alla dessa modeller är lyckade. Men samtidigt skall man komma ihåg att kommunerna har uppgiften att bestämma om avgifterna. I Kommunförbundet pågår också ett arbete med att följa utvecklingen. Dessutom vet vi att Socialstyrelsen också följer frågan. Om jag uppfattade Stig Sandströms inlägg rätt måste jag be om ett klarläggande om ifall han tycker att det är fel att vi har en ordning som innebär att man betalar till hemtjänsten efter förmåga. Förespråkar Stig Sandström och Thomas Julin pekade på problemen med kostnaderna för läkemedel. Vi vet ju alla att kostnaderna har stigit. Vi vet också vilken påverkan läkemedelsnotan har haft på statsbudgeten under senare år. Men det som jag inte ställer upp på är att den modell som nu tillämpas på ett annat sätt än den tidigare skulle omintetgöra för människor som har ont om pengar att köpa sina medicin. Det är ju faktiskt så att den nuvarande modellen är lindrigare för den som har dåligt med likvida medel. Man klarar sig i kassan på apoteket med 108 kronor. Om det sedan är så att information inte alltid lämnas på ett fullödigt sätt, får vi väl titta närmare på hur det skall kunna bli en bättre tingens ordning. Jag måste erkänna att jag blev väldigt glad när jag lyssnade på Barbro Westerholm, som tog upp den debatt som nu pågår kring kvaliteten i äldreomsorgen. Hon pekade på det orimliga i att man understundom låter de enskilda händelser som redovisas målas över hela äldreomsorgen och beskrivas som att allt är undermåligt, när vi i stället har en väldigt bra äldreomsorg i Sverige. Den håller en väldigt hög kvalitet och personalen är välutbildad. I samma ögonblick skall vi också erkänna för oss själva att det finns brister och att det är oacceptabelt att en enda människa hamnar i svåra situationer och inte får den vård och omsorg som hon eller han har rätt till. Men då måste vi dimensionera diskussionen utifrån detta och ägna oss åt att försöka rätta till det där det inte fungerar i stället för att beskriva hela äldreomsorgen som om den vore alldeles under isen. I detta sammanhang skall vi se såväl Margot Wallströms debattartikel i DN i dag som de diskussioner som nu förs om att i nästa års budget ta fram extra pengar till bl.a. äldreomsorgen. Naturligtvis skall dessa pengar användas på ett sådant sätt att de kvalitetssvackor och de situationer där människor råkar illa ut inte uppstår på nytt. Det blir då ett uppdrag för de kommuner som får dessa pengar att använda dem på ett sådant sätt att effekten blir att människor i äldreomsorgen kan uppleva trygghet, kan känna att den vård och omsorg som de får innehåller kvalitet och dessutom kan uppleva att de faktiskt får vara med och påverka äldreomsorgen och det sätt på vilket den skall ges. Herr talman! Med dessa ord vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag fick frågan om bristerna i äldreomsorgen - i och för sig är vi väl ganska överens om att det finns en hel del brister - och vad som kunde bli bättre med Moderaternas politik. Vi har ju gett en mängd förslag i våra motioner som visar hur det skulle kunna bli bättre, t.ex. lagstadgad rätt för hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer, som jag nämnde. VDN-märkt boende är ett annat sätt. Vidare vill vi se över avgifterna så att de blir mer rättvisa och göra det möjligt för den kvarvarande maken eller makan att bo hemma. Vi vill också förbättra läkartillsynen genom att en speciell läkare utses som har det totala ansvaret på det särskilda boendet och på sjukhemmen. Ni har ju mindre pengar i er budget, sade Hans Karlsson. Nej, vi har lika mycket pengar i vår budget. Vi har inte minskat vår budget när det gäller hälsooch sjukvård. Men jag tror att vi skulle få fram mer pengar genom de sätt som jag har anvisat, nämligen genom att t.ex. tillskapa fler entreprenader. Jag nämnde ju exemplet Blombacka ganska utförligt i mitt anförande. Men det är inte bara pengar som gäller där. Den särskilda utredaren i detta fall undrade vad det är som gör att entreprenaden fungerar så positivt och vad det är som hindrar kommunen att åstadkomma samma självständighet och engagemang hos personalen. Här ligger ju litet av svaret på frågan.
Herr talman! Vi vet ju genom otaliga exempel, rapporter och besök att de problem som jag pekade på inom äldreomsorgen i allt väsentligt handlar om att det är för tunt på personalsidan. Då måste jag fråga mig, och också fråga Birgitta Wichne, hur det skulle kunna vara möjligt att få en bättre kvalitet med den moderata budgetpolitiken. Med moderaternas budgetpolitik hade ju kommuner och landsting innevarande år erhållit 10,3 miljarder kronor mindre. Man kan översätta det till hur många människor man i så fall skulle behöva minska med. Det är oerhört stora siffror. Det handlar om 40 000 jobb inom vård och omsorg. Jag kan omöjligen få det till att det skulle bli bättre äldreomsorg med mindre personal och mindre pengar.
Herr talman! Det där är en siffra som är totalt gripen ur luften, Hans Karlsson! Jag vill börja med detta att det skulle vara för litet personal, och att det skulle vara problemet. Det är möjligt att det är för litet personal, men det handlar också väldigt mycket om organisation. På de entreprenader man har undersökt, har man kanske väl så hög personaltäthet. Man lyckas alltså med mindre pengar åstadkomma bättre vård. Det beror mycket på organisation, engagemang, medinflytande osv. Det finns också andra pengar att hämta. Det finns pengar på olika håll. Jag kan som exempel ta kostnaderna för Stockholms äldreomsorg. Där har man lagt ut på entreprenad, och man har sparat 130 miljoner kronor. Det är en minskning med ungefär 10 %. Det gäller alltså äldreomsorg och entreprenader, men det finns också massor av annat att spara på. Jag har flera klipp med mig från Landstingsförbundet, SBU och flera andra. T.ex. säger Landstingsförbundet att man skulle spara ca 100 miljoner kronor i varje landsting på lokaler. Det finns en annan utredning som säger att man totalt när det gäller statliga lokaler i Sverige skulle kunna spara upp till 23 miljarder kronor. Det finns alltså mycket pengar att plocka. Det gäller att använda pengarna rätt.
Herr talman! På frågan om var jag har hämtat uppgifterna från, kan jag svara att jag har hämtat dem från den moderata budgetmotionen. Om det är att ta siffror ur luften, så må det väl vara hänt. Jag har tagit dem där i alla fall. Det är möjligt att det är för litet personal, säger Birgitta Wichne. Jag skall berätta för den personal inom äldreomsorgen som jag träffar ganska ofta hur Moderaterna ser på detta. Jag skall också berätta att Moderaterna har sparförslag på åtskilliga miljarder ytterligare. Jag ser fram emot att göra det tydligt för personalen inom äldreomsorgen att det med moderat politik skulle bli en drastisk nedskärning av resurserna i vård och omsorg. Det skulle också bli en privatisering och marknadsanpassning av hela vården och omsorgen.
Herr talman! Det exempel jag tog upp med läkemedel, Hans Karlsson, alltså att de äldre ansåg att det var en av de saker de hade svårt att betala, bygger på uppgifter som jag har fått från apotekspersonal. Efter vad jag har uppfattat, tycker många äldre att det liksom är litet genant att ta läkemedel på avbetalning, något som man nu har möjlighet att göra. Så det kanske är ett övergångsproblem. Trots allt är det dock äldre människor som i dag tycker att det här är besvärande kostnader.
Herr talman! Jag håller med Thomas Julin om att det finns många äldre som tycker att läkemedlen är för dyra. Det är också lätt att inse detta med tanke på att många äldre har en besvärlig ekonomisk situation. Men det var inte riktigt det jag syftade på, utan jag syftade på detta att man målar en bild av att det har blivit dramatiskt annorlunda med den nya modellen för högkostnadsskydd för läkemedel. Jag träffade en grupp pensionärer i Örebro i måndags. Samtliga var väldigt positiva till detta. De tyckte att det här var en utmärkt modell, som innebar att man faktiskt fick möjlighet att dela upp kostnaderna för högkostnadsskyddet och inte var tvungen att betala det ganska raskt - en situation som man faktiskt kunde hamna i tidigare. De var däremot kritiska mot informationen om det nya högkostnadsskyddet. De hade i sina kontakter med Apoteksbolaget fått bristfällig information. De hade fått det beskrivet som att det skulle vara så att man betalade av sin medicin. I stället handlar det ju om att man delbetalar högkostnadsskyddet. Jag tror att det i väldigt hög grad handlar om att vi måste göra tydligt vad den här reformen går ut på. Den handlar inte om att det skall bli sämre förutsättningar. För den som har riktigt ont om pengar blir det egentligen bättre förutsättningar.

Herr talman! Jag inser att det är svårt att gå in på alla reservationer på 15 minuter. Jag skulle ändå vilja höra litet mer av Hans Karlsson när det gäller insatser för att bevara äldres tandhälsa. I betänkandet lägger man ett ansvar på kommunerna, och det pågår något projekt som man skall hämta erfarenheter från. Det tycker jag är något lamt. Har Socialdemokraterna några mer konkreta idéer om hur man, med tanke på vad det kostar att underhålla sina tänder, skall gå in och se till att inte tandhälsan hos äldre försämras snabbt?
Herr talman! Barbro Westerholm tar upp en fråga som är mycket aktuell, men den är på sitt sätt inte färdig. Den har ju varit föremål för en utredning. Det är väl känt i hela nationen, och kanske t.o.m. utanför, att det pågår en ganska omfattande diskussion om hur vi skall hantera tandvården framöver och om hur subventionerna skall se ut. Jag varken kan eller vill gå in på det området här och nu. Jag vill hänvisa till att den här frågan kommer upp på riksdagens bord inom en inte alltför avlägsen framtid. Då får vi tillfälle att på nytt diskutera och titta på om det här är en bra lösning eller om det finns skäl att vara kritisk mot den. I dag har vi inget underlag för att diskutera tandvården på det sättet.
Herr talman! Jag tackar för möjligheten att få komma med replik. Det var ett belysande replikskifte som Thomas Julin och Hans Karlsson hade när det gäller avgifterna. Jag vill börja med att säga att vi naturligtvis avvisar, det står också i vår reservation, ett system som baseras på hjälptimmar i stället för på inkomst. Vi tycker att det är viktigt att taxan inte konstrueras så att de som kan betala mer skall få bättre hjälp, att de kan köpa sig bättre hjälp. Det står utförligt om detta. I fråga om samlat högkostnadsskydd inser jag själv problemen. Jag satt ju med i HSU-utredningen. Där hade vi ett tilläggsuppdrag att se över om vi kunde samordna högkostnadsskyddet på sjukvårdsområdet med kommunala kostnader. Vi misslyckades, det skall erkännas. Vi lyckades inte heller hålla ihop ett högkostnadsskydd inom sjukvården, utan vi delade upp också det i två delar, som har sagts här. Det var en del för läkemedel och en del för läkarbesök. Vi fann helt enkelt att det var bättre för patienterna. Skall man ha ett samlat högkostnadsskydd riskerar det nämligen att bli högt. Det kan hamna på upp till 3 000 kronor om man också skall föra upp kommunala avgifter. Därför är den s.k. Borlängemodellen så intressant. Den fungerar ju som ett högkostnadsskydd mot högkostnadsskyddet. Den gäller bara pensionärer med enbart folkpension. Man var tvungen att ta tag i denna fråga, eftersom förhållandena är så orättvisa i dag och skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna. Därför har jag reserverat mig på denna punkt.
Herr talman! Jag uppfattade inte att jag fick något svar av Stig Sandström på frågan om Vänsterpartiet inte anser att avgifterna skall tas ut efter förmåga. Men han kanske kan svara på det i nästa replik. Som jag sade finns det anledning att se över avgiftskonstruktionerna. Men den fråga som man också måste ställa sig är om staten skall ta tillbaka beslutanderätten över de områden som har lyfts ut till kommunerna. Skapar vi inte förutsättningar för ett större engagemang också politiskt på lokal nivå genom att lägga ut de beslut och befogenheter som är möjliga och att lokalt valda företrädare väljer den modell som de tycker är bäst under de förutsättningar som gäller på lokal nivå? Vi får föra en principiell debatt om de flesta beslut skall fattas så nära människor som möjligt eller om de flesta beslut skall fattas på nationell nivå eller kanske t.o.m. på överstatlig nivå. Men det är en diskussion som vi får återkomma till. Personligen tycker jag att det är viktigt att så många beslut som möjligt fattas så nära människorna som möjligt.
Herr talman! Vi vill att taxesystemen skall baseras på inkomst. Det står också glasklart i vår motion och i vår reservation. Däremot måste vi ha ett anständigt högkostnadsskydd, så att inte de flesta äldre hamnar under den statliga riksnormen och blir tvungna att söka socialhjälp. Det tycker jag är rimligt. Det är rimligt att kommunerna har självbestämmanderätt i dessa frågor i så stor utsträckning som möjligt. Men det måste också finnas ett skydd för pensionärerna, en garanti och något slags tak. Det tycker jag också är rimligt. Staten kan väl bidra med att ta fram en sådan konstruktion.
Herr talman! Jag håller med Stig Sandström om att vi skall ha avgifter som är rimliga och att vi skall ha system som innebär att människor har ett ekonomiskt utrymme kvar, så att de har möjlighet att köpa det som de önskar. Sedan är frågan på vilket sätt och på vilken nivå som dessa beslut skall fattas. Vi får följa utvecklingen. Jag känner en trygghet i de uttalanden som har gjorts från Kommunförbundets ledning, Socialstyrelsen och Socialdepartementet om att denna fråga ligger på bordet och synas i sina sömmar. Med det tycker jag att vi kan låta oss nöja tills vidare, och kommunerna får möjlighet att utveckla olika modeller för att hantera detta på ett bra sätt.

Herr talman! Det sägs ibland, vilket redan har påtalats här i dag, att man kan mäta ett lands kvalitet efter hur det behandlar sina gamla. I många s.k. u-länder ses de gamla som en resurs. De är delaktiga i familjelivet och i samhällslivet. Deras råd och erfarenhet tas till vara. Kort sagt: Trots, eller i kraft av, sin ålder är de behövda. I vårt land, som väl måste gå under beteckningen i-land, ses de gamla i dag alltför ofta som en belastning. Deras kompetens tas inte till vara. De har ingen självklar plats i vare sig familjegemenskapen eller samhällsgemenskapen i stort. Kort sagt: På grund av sin ålder är de icke behövda. Jag måste bekänna att jag stundtals tycker mig leva i ett u-land. Låt mig så konstatera att det är glädjande att utskottet i det betänkande som vi nu behandlar har tagit de brister som rör äldreomsorgen i vårt land på stort allvar och också försökt att på flera områden föreslå lösningar för att avhjälpa dessa brister. På många områden delar utskottet den kritik som Socialstyrelsen i sina återkommande årsrapporter har givit uttryck för. Om därför utskottets påpekanden kommer att tas på allvar av regeringen borde nu ett antal av de brister rörande ädelreformens tillämpning, som för övrigt jag själv i flera års tid har påpekat, kunna åtgärdas. Detta gäller bl.a. kontinuerlig läkartillgång på sjukhemmen, värdig vård i livets slutskede liksom kravet på allas rätt till en demensutredning. Dessa utskottets goda initiativ och intentioner kan då komma att utmynna i att förhoppningsvis varje sjukhem tillförsäkras fast geriatrisk läkarkompetens. Men hela den komplicerade frågan om tolkningen av ädelreformens s.k. boendebegrepp svävar ännu i luften. Jag menar fortfarande att det är både okunnigt och cyniskt att kalla en till kropp och själ svårt sjuk och mycket gammal människa som bor i ett fyrbäddsrum på ett sjukhem för hyresgäst och av henne utkräva hyra och avgift för mat, omvårdnad, medicin och läkarbesök. Hon är inte hyresgäst där hon ligger i sin säng i rummet som hon delar med ett antal främlingar. Hon är faktiskt patient. Jag anser därför att de olika boendeformerna inom ädelreformen måste renodlas, och vi måste kunna erkänna att vissa former är mer vård än boende och att de därför också bör hanteras såväl innehållsmässigt som ekonomiskt utifrån den definition som de kommer att ges. Då frågar man sig: Vem kommer att driva den frågan? Utskottets krav på värdig vård i livets slutskede är också gott. Men vem kommer att bevaka att de resultat som framkommer i den utredning som regeringen aviserat verkligen kommer att omsättas i praktiken? Och vem kommer att arbeta för att det nytänkande inom den palliativa vården som nu växer fram verkligen ges möjlighet att utvecklas? Vidare anser utskottet: "Alla som behöver utredas beträffande demens bör utan dröjsmål ges den möjligheten" . Detta är utmärkt. Men vem bevakar att så sker? Och vem initierar andra viktiga frågor vad gäller demensproblematiken - dels att den "heroiska" insats som de många anhöriga till våra demenssjuka gör uppmärksammas och ges stöd, dels att den i vårt land förnämliga forskningen på detta område prioriteras? Socialstyrelsens uppföljningsuppdrag av ädelreformen är nu avslutat och kommer att följas av punktinsatser. Men vem skall i fortsättningen vara påtryckare? Herr talman! När jag tog plats i denna kammare var jag den första att motionera om en statlig äldreombudsman, eftersom jag väl kände behovet av någon som kraftfullt kunde agera för denna grupp. De människor jag då talar om är våra allra äldsta, sjuka till kropp och själ, ofta oförmögna att bokstavligt talat föra sin egen talan, och de har också det gemensamt, i motsats till andra sårbara grupper i vårt samhälle, att de inte har särskilt många som talar för dem. Låt mig så deklarera att jag själv, liksom mitt parti, inte är anhängare av ombudsmän för särintressen. De fyra ombudsmän som vi redan hade och som omfattar oss alla var och är egentligen fullt tillräckligt. Men i och med att Barnombudsmannen och senare Handikappombudsmannen tillkom bröts detta mönster. Jag anser att det då är ologiskt att, även om man inte är tillskyndare till ombudsmän för s.k. särintressen, avfärda en eventuell äldreombudsman som så väl behövs. Riksdagen har ju nu öppnat för denna möjlighet, och därför har jag även detta år motionerat om att regeringen åtminstone skall tillsätta en utredning om det eventuella behovet av just en äldreombudsman. En äldreombudsman skulle vara talesman för våra allra äldsta, bevaka de frågor som rör just dem och komma med egna initiativ på detta område. En annan stor uppgift som skulle gagna såväl de gamla som deras anhöriga och personalen inom äldreomsorgen vore att en äldreombudsman genom sin blotta närvaro skulle bidra till att dessa äldrefrågor fokuserades och därmed förhoppningsvis kunna återskapa den status kring åldrandet som vi helt saknar i vårt land i dag. Utskottet har delvis ställt sig positivt till min motion. Men beklagligt nog har socialministern på en fråga från mig inte sagt sig vara beredd att tillsätta den utredning som eventuellt skulle kunna bana väg för denna talesman för de äldre. Utan att därför yrka bifall till min motion måste jag ändå beklaga detta ställningstagande. Herr talman! Detta beslut gör emellertid att var och en av oss i denna kammare och ute i vårt samhälle nu ännu mera har ett ansvar för att kraftfullt driva de frågor som rör våra allra äldsta, sjuka och ofta dementa medmänniskor. Det är nämligen livsviktigt för att vi alla utan att skämmas skall kunna säga att våra gamla i dagens Sverige får den goda vård och det värdiga bemötande som vi själva, när vi så kommer att behöva, förväntar oss att få.

Herr talman! När Prioriteringsutredningen arbetade stod det klart för alla att den etiska grund som prioriteringar i vården behövde stå på måste vara av sådan natur att den kunde omfattas av en alldeles överväldigande majoritet av svenska folket. Om stora skiljaktigheter förelåg på detta grundläggande plan skulle svårigheter uppstå. Visserligen skulle kanske debatten bli vital, men oro och misstänksamhet hos allmänheten kunde lätt få näring. Nu finns en så stor värdegemenskap i samhället att enighet om den etiska plattformen kunnat nås, samtidigt som debatten vitaliserats - även om det faktum att frågorna inte riktigt kommit in i ett hälsoekonomiskt sammanhang medfört att debatten inte blivit så intensiv som man kanske väntat. Vänsterpartiet, som inte var representerat i utredningen, har tyvärr inte velat ställa upp för den etiska plattformen vad gäller den lilla ekonomiska anknytning som där finns. Man vill inte inse att kostnadseffektivitet hör till den etiska plattformen. Utan tvekan medför en vård som inte bedrivs kostnadseffektivt att resurserna räcker till färre. Visst är frågan svår och visst innehåller den politiska risker. Prioritering innebär ju också att man anger att man avstår från någonting. Definitionen av en kostnadseffektiv vård är inte entydig, men att bara vara advokat för ökade resurser till vården är inte acceptabelt. Herr talman! Frågor om prioriteringar som alltid gjorts, men som man inte klart redogjort för, lyfts nu fram till diskussion. Att inte öppet tillstå faktiska prioriteringar har väl kunnat förekomma tidigare. Men dagens, och kanske ännu mer morgondagens, patient skall inte bara enligt lagen vara informerad och delaktig, utan han eller hon kräver också det. Den vård som patienten skall ha kan inte ges utan patientens medverkan. Därför är detta ett viktigt dokument och ett viktigt underlag för den fortsatta debatten. Denna måste vara kontinuerlig och ständigt pågå och utvecklas, varför också uppföljningen är högst väsentlig. Förändringar sker ständigt och nya sjukdomsgrupper kommer in, som motionerna visat på. Vi är i huvudsak överens om de förändringar av bl.a. hälsooch sjukvårdslagen som här föreslås. Under arbetet med betänkandet har vi fått gehör för våra synpunkter, nämligen att smärtlindringen måste lyftas fram inte bara vid vård i livets slutskede utan vid all vård, i och med att man i utskottet uttalar att man delar vår uppfattning. Likaså poängterar utskottet hur viktigt det är att aktuell information rörande vård i livets slutskede finns tillgänglig. Utskottets uttalande i denna del är mycket viktigt, eftersom aktuella undersökningar visar att sådan information ofta inte finns. Däremot måste, tyvärr, vår uppfattning stå kvar, nämligen att man från majoritetens sida mera verbalt ägnar sig åt den enskilde patientens rätt och värdighet än konkret föreslår åtgärder som stöder patienten. Ingenstans berör man vikten av att den enskilde patienten de facto får sin rätt och värdighet säkrade genom att han eller hon så långt det är möjligt tillförsäkras rätten att välja vård. Vi anser att det är viktigt att den enskilde patienten har rätt att välja den vårdform som bäst passar just honom eller henne i enligt med 2 §, hälso och sjukvårdslagen. Regeringen har inte tillräckligt berört denna fråga i propositionen. Man underskattar de individuella variationerna i behoven - i varje fall tar man dem inte på allvar. Den enskilde patientens åsikter och synpunkter tillmäts i detta sammanhang en alltför ringa betydelse, vilket enligt vår mening inte är förenligt med respekten för den enskilda människans självbestämmande och värdighet. Herr talman! En viss i hög grad grundläggande och övergripande prioritering inom den offentligt finansierade hälso och sjukvården måste göras, och den bör rimligen göras av riksdagen. Nödvändiga prioriteringar under denna övergripande nivå måste sedan göras av professionen i nära samråd med patienten, med den etiska plattformen och den medicinska etiken som grund. Politiker eller administratörer skall inte avgöra vem som skall ha vård och vem som inte skall ha vård och inte heller när, var eller hur vården skall ges. Alla människor skall ha tillgång till en god sjukvård inom rimlig tid. Jag hänvisar här till den debatt om vårdgarantin som vi hade i denna kammare den 13 mars. Jag påtalade då att 68 000 personer nu står i kö för en vård som de borde få, men som de inte får, inom rimlig tid. Landstingen tycks inte vara förmögna att klara sina mest basala uppgifter. Uppenbarligen kan man inte mobilisera de resurser som finns inom vården och inte heller samordna dem till fungerande vårdkedjor på grund av att man inom monopolsystemet, där man agerar såväl finansiär och producent som patientföreträdare, inte kan skapa de incitament som behövs för en optimal effektivitet inom vården. Jag anser att såväl problemen med ett effektivt resursutnyttjande och väl fungerande vårdkedjor som problemen med patientens ställning och valfrihet bäst löses inom ramen för en allmän hälsoförsäkring. Genom att pengarna i en sådan följer patienten var han eller hon än väljer vård säkras patientens valfrihet, och hans eller hennes ställning stärks reellt - inte enbart formellt. Inom dagens politiskt detaljstyrda landstingsmonopol saknas det förutsättningar för en sådan reellt stärkt ställning och valfrihet. Oavsett uttalanden och lagstiftning kommer patienten i dagens sjukvårdssystem att fortsatt vara i ett uppenbart underläge i förhållande till politiska och administrativa beslut som direkt berör patientens möjligheter att få vård. I en allmän hälsoförsäkring kommer dessutom konkurrens mellan olika vårdgivare att leda till ett effektivare resursutnyttjande och till bättre fungerande vårdkedjor. Detta i sin tur medger att prioriteringar blir enklare, eftersom pengarna räcker till mera. Herr talman! Jag tror nu att man även inom socialdemokratin har börjat inse landstingens tillkortakommande. I propositionen för man ett initierat resonemang om vikten av att sjukvårdshuvudmannen kan fördela resurserna efter behov och att det därför är viktigt att också se till andra samhällssektorer, alltså inte enbart till hälso och sjukvården. Detta gläder mig, för det måste betyda att regeringen nu är på reträtt från den integrerade landstingsmodellen för finansiering och produktion av sjukvård. Det råder ju, i stort sett, i all litteratur om sjukvårdens organisation en enighet om att landstingsmodellen av två skäl har klara brister när det gäller att just bestämma totalnivån på utgifterna. Dels saknas den nödvändiga helhetssynen vad avser den samhällsekonomiska situationen. Dels är landstingen för små för att kunna balansera variationer i skatteunderlag och vårdbehov. Jag kan därför inte förstå annat än att även Socialdemokraterna nu signalerar att de ser att någon form av nationell finansiering av sjukvården, med riksdagen som övergripande beslutsforum, är nödvändig. Produktionen kommer naturligtvis att kunna ske med hjälp av många vårdgivare i konkurrens, om de uppfyller uppställda villkor. Jag tror att det kan vara en öppning för en sjukvårdsdebatt och det lyft av svensk sjukvård som är nödvändig samt att detta kommer att underlätta prioriteringar. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Regeringens proposition om prioriteringar inom hälso och sjukvården sammanfaller till stora delar med den syn vi har på området. Jag kommer därför att här ta upp de områden där vi har synpunkter som går utöver skrivningarna i propositionen. Det är viktigt att skilja på å ena sidan politikernas och å andra sidan vårdpersonalens ansvar i fråga om prioriteringar. Politikerna har i första hand ett ansvar gentemot medborgarna, dvs. att se till att skattebetalarnas pengar används på ett så effektivt sätt som möjligt, så att medborgarna får valuta för skattepengarna. Det är också politikernas uppgift att se till att allmänhetens pengar används på bästa sätt för att uppfylla de mål enligt gällande lagar som antagits i demokratisk ordning. För att kunna göra detta måste politikerna få underlag för sina beslut som gör det möjligt att se olika konsekvenser av olika handlingsalternativ. Här kommer vårdpersonalens ansvar in. Vårdpersonalen har ansvar för att följa gällande lagstiftning och förse politikerna med den information som är nödvändig för att politikerna skall kunna göra konsekvensbeskrivningar. Vårdpersonalen har också ansvar för att göra prioriteringar i de enskilda fallen. Dessa val skall politikerna inte lägga sig i. Det är viktigt att slå fast de olika parternas ansvarsområden. Herr talman! Kvalitetsutvecklingsarbetets vikt understryks i propositionen. Vi instämmer i detta, men det krävs välutbildad personal för att kunna utföra kvalitetsutvecklingsarbete med hjälp av registeruppgifter och andra data. För att få fram denna kvalificerade personal krävs en akademisk institution med ansvar för såväl forskning som utbildning. Vi föreslår därför att en professur i kvalitetsutvecklingsarbete inrättas. Professuren skulle t.ex. kunna vara knuten till Statens institut för miljömedicin eller annan vetenskaplig institution där det redan nu finns epidemiologisk och helst hälsoekonomisk forskning. I propositionen finns också kravet att patienten alltid skall bemötas av högt kvalificerad personal. Det kravet instämmer vi i, men så är det inte alltid i dag. Det finns många exempel på att det vid akutmottagningarna inte alltid finns färdigutbildade läkare som tar hand om patienterna och kan ge dem en kvalificerad bedömning. Vi motsätter oss alltså inte förslaget, men vi anser att frågan måste uppmärksammas, för den kommer att få konsekvenser för bemanningen på olika avdelningar inom sjukvården. Herr talman! Sjukvården har genomgått och genomgår olika typer av rationaliseringar, och då är det viktigt att kvaliteten i vården inte undergrävs. Det finns en risk för att det man kallar rationaliseringar i själva verket är kvalitetssänkningar, och man bör kalla saker vid deras rätta namn. Kvalitetssäkringsarbetet har i samband med rationaliseringarna blivit alltmer viktigt. Därför är det oroande att vi nu får rapporter om att arbetet på en del ställen mer eller mindre har upphört som en följd av rationaliseringarna. Man hinner inte med, och det finns inga bra metoder att mäta kvaliteten. Det här är väldigt oroande. En viktig del i kvalitetssäkringsarbetet är därför att göra personalen i vården medveten om vad de gör och varför. Vägen till framgång inom kvalitetsarbetet ligger i att det blir en naturlig del i personalens arbete. Personalen måste förmås engagera sig i kvalitetsfrågorna dagligen. Ju enklare måtten på kvalitetsuppfyllelse görs, desto större är förutsättningen att de används och följs upp. Särskilt framgångsrika arbetslag bör också kunna premieras och lyftas fram så att andra kan lära av ett framgångsrikt arbete. Herr talman! Patientens ställning i vården måste stärkas. Arbete pågår nu i HSU 2000, och ett betänkande kommer senare i år. Utskottets majoritet hänvisar också till detta. I en reservation har vi ändå betonat hur viktigt det är att patientens ställning stärks. Det måste också bli lättare för patienterna att ta del av de rättigheter de har. Därför anser vi att nuvarande och nya regler bör sammanföras till en plats i lagstiftningen, antingen i en särskild lag om patientens ställning och inflytande eller som ett särskilt avsnitt i hälso och sjukvårdslagen. Vi har också i vår motion tagit upp hur man i lagen ytterligare skall stärka patientens ställning genom att föra in den tidigare vårdgarantins regler, den tidigare husläkarlagens regler, rätt till rehabiliteringsplan, rätt till smärtlindring, m.m. Herr talman! Det sker en ständig utveckling inom hälso och sjukvården när det gäller metoder, teknik och diagnostik. Metoder som inte har visat sig effektiva måste sorteras ut ur vården. Kliniker bör därför åläggas att metodiskt genomföra utrensning av det som inte har effekt enligt bl.a. SBU:s utvärderingar. Lika viktigt är det att göra utvärderingar av nya, alternativa metoder för att kunna jämföra dem med mer beprövade arbetssätt. Vi tycker att det är viktigt att preventionsarbetet får en framskjuten position. Husläkaren har en viktig funktion i det förebyggande arbetet. Det gäller särskilt det individinriktade förebyggande arbetet. Ungdomsmottagningarna utgör också en viktig resurs för att hjälpa ungdomar vid val av preventivmedel och i sexoch samlevnadsfrågor men också när ungdomar har behov av att prata om något som är svårt i deras liv eller om de vill ha en undersökning av om deras kroppsutveckling är normal. Vi anser också att apoteken spelar en viktig roll. Många människor får där värdefull rådgivning, och apoteken har också använts för att sprida kunskap inom olika områden. Apoteken bör även i framtiden användas som kunskapsspridare i folkhälsoarbetet. Regeringen vill inrätta en speciell delegation med uppgift att följa tillämpningen av de etiska riktlinjerna och föreslår att det skall bildas en ny nationell delegation. Vi anser att någon ny institution ej behöver bildas utan att Statens medicinsk-etiska råd, som redan har mandatet att följa tillämpningen av etiska regler m.m., bör kunna följa tillämpningen av de etiska riktlinjerna. Herr talman! I vår motion från den allmänna motionstiden angående hälso och sjukvård, som också behandlas i detta betänkande, har vi begärt att patienter med ovanliga och glömda sjukdomstillstånd lyfts fram. I dag förekommer det att patienter inte får den vård de har rätt till, eftersom vård inte finns att få för det speciella tillståndet i det egna landstinget och man inte anser sig ha råd att sända patienten till ett annat landsting. Socialstyrelsen upprättar i dag en vårdkatalog över riksverksamheter, men vi anser inte att denna katalog bygger på en behovsanalys utan på vad landstingen rapporterar att de behandlar. Därför anser vi att Socialstyrelsen skall ges i uppdrag att kartlägga vilka otillfredsställda behov som finns, hur behoven skall tillgodoses och vilka som kan anses som riksverksamheter. Utskottet avvisar detta med att man inte vill ha någon lista där vissa sjukdomar generellt prioriteras före andra. Detta är inte ett svar på motionens yrkande, eftersom det inte överensstämmer med yrkandet. Vårt krav är att genom en lista över otillfredsställda behov uppmärksamma läkare på att dessa behov finns och att hjälp finns att få för dessa patienter. De har som alla andra rätt till adekvat vård. Herr talman! Vi står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men jag yrkar nu bifall endast till reservation 6.

Herr talman! Det här är i huvudsak ett mycket bra förslag, och Prioriteringsutredningen har gjort ett väldigt bra arbete. Det är en utredning jag har följt noga. Redan 1989 motionerade jag i mitt landsting om att en prioriteringslista skulle inrättas och att vi skulle uppvakta statsmakterna om att en sådan lista skulle tas fram för landet. Jag tror att vi var det första landstinget i Sverige som gjorde detta. Nu, åtta år senare, har vi ett förslag om detta att behandla här i riksdagen. Ett av skälen till att vi motionerade var naturligtvis de begynnande svårigheterna för landstingen att klara de stora behoven. Men det ekonomiska tänkandet var också eftersatt inom landstingen, enligt min åsikt. Ofta hade klinikcheferna en väldig makt över investeringsbesluten. Det baserades inte alltid på rationella grunder om man skulle köpa en datortomografi eller en njurstenskross. Det var ofta prestigeskäl, fick man en känsla av. Det som efterlystes var att ett ekonomiskt tänkande kom till stånd. Det har hänt mycket under de här åren. Väldiga besparingsbeting har drabbat landstingen och sjukvården. Det ekonomiska tänkandet har påtvingats sjukvården in i minsta enhet. Det är ett av skälen till att vi har reserverat oss mot att kostnadseffektivitetsprincipen skall införas i en etisk plattform. Vi tycker inte att den hör hemma där, utan att det är en självklarhet i en naturlig verksamhet. Dessutom är det, precis som Leif Carlson säger, mycket svårdefinierat. Vad menar man med kostnadseffektivitet? Ofta sätter man likhetstecken med sparande, t.o.m. med passivitet ibland. Om man inte gör någonting så kostar det ingenting. Då får man fina bokslut. Några exempel på hur det kan se ut i dagens Sverige, efter besparingsraseriet: vårdsalar står tomma, en del sjukhus har tomma lokaler, utrustning används inte, mängder av kompetent personal är arbetslös. Men kostnaderna har sjunkit. Är detta kostnadseffektivitet, som många väl tycker att det är? Nej, när man inte använder resurserna skulle jag vilja kalla det för slöseri. Så länge man inte har riktigt klart för sig vad man menar med kostnadseffektivitet tycker jag inte att den bör ingå i en plattform, framför allt inte i en etisk sådan. Där kan man ta upp andra saker: människovärdesprincipen, behovsprincipen och liknande saker, som är mycket viktigare. Vi har två reservationer till. Den ena gäller en patientlag, som Kerstin Heinemann också tog upp. Det är riktigt att det kanske är att slå in öppna dörrar. Det är ingen ny fråga. Tanken har funnits tidigare att man skall stärka patienternas ställning, och den har förstärkts på senare tid. I Sverige har vi haft en balans mellan sjukvårdshuvudmännens skyldigheter att tillhandahålla vård och patientens rättigheter. Det har legat en tonvikt på skyldigheterna. Men i takt med att sjukvårdshuvudmännen har haft mindre resurser har de fått allt svårare att leva upp till skyldighetskraven. I samma takt ökar patienternas rättighetskrav. Därför tycker jag att det för att balansera situationen har blivit angelägnare att få fram en sådan lag. Det finns olika alternativ. Dels kan man ha lagen som en del i en balk, eller också kan man ha en enskild patientlag. Problemet är bara att utredningskvarnen mal långsamt i detta land. Skall man ha en sjukvårdsbalk och en patientlag som en del i en sådan tar det en väldig tid innan man får fram den. Då hinner kanske verkligheten förändras så att inte lagen är giltig. Därför vill vi trycka på så att vi även från riksdagens sida uttalar oss för detta, för att få litet fart på processen. Vi har ytterligare en reservation. Den handlar om preventionsarbetet. Utredningen lyfter fram det mycket fint, det är inte tal om det. Men här kommer också de ekonomiska resonemangen in. Man måste kunna bevisa att preventionsarbetet är kostnadseffektivt. Det är många gånger mycket svårt att veta hur en informationskampanj mot tobak, alkohol eller droger slår i verkliga kostnader. Det är väldigt svårt att mäta sådana saker. Samtidigt är det en viktig verksamhet. Det är på den grunden vi har reserverat oss. Jag tänker inte yrka bifall till alla reservationerna. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3

Herr talman! Jag inser att kostnadseffektivitet kan vara svårt. Men det som Stig Sandström säger visar hur viktigt det är att den är med i den etiska plattformen. Om kostnadseffektivitet, precis som Stig Sandström säger, står för sig själv kan den leda in på oönskade vägar. Men finns den med i den etiska plattformen och det klart står att den är underordnad övriga principer, ser man samspelet klart. Den har alltså sin betydelse för att nyttja resurserna fullt ut, för det är etiskt fel att slösa med resurser. Det är ingen självklarhet att man inte slösar med resurser. Precis som Stig Sandström själv sade står salar tomma och utrustning nyttjas inte. Det är inte kostnadseffektivt. Men det är också mycket tydligt definierat att det bara skall användas när det gäller metoder till samma diagnos, t.ex. olika sätt att handha en höftledsprotes, vad man skall välja. Den är alltså begränsad. Men låter vi kostnadseffektiviteten stå helt utanför finns det risk för att den kan dominera. Det viktiga här är att det sägs att den är underordnad. Men trots det är den mycket viktig. Om den inte beaktas räcker pengarna inte till lika bra.
Herr talman! I det fallet är vi överens. Jag tycker att det är mycket bra. Själv har jag ofta varit stolt över att vi i Sverige har haft en kostnadseffektiv sjukvård och lyft fram det. Skälet till att jag har tagit upp denna fråga är risken för missförstånd. Det är många som blandar ihop detta. Som Leif Carlson presenterade det är det helt glasklart. Det accepterar jag full ut. Därför yrkar jag inte heller bifall till den reservationen. Men jag ville ändå ta upp problematiken.

Herr talman! Att prioritera inom vården har man alltid gjort. Men under de senaste åren har frågan uppmärksammats extra mycket, dels genom att vi i landstingen haft olika lokala diskussioner om prioriteringar, dels genom de stora besparingar som skett, de vårdköer och överbeläggningar som har skapats och ett högre tempo inom vården. De flesta av oss har säkert också många gånger hört äldre säga att de trott sig vara bortprioriterade på grund av ålder. Därför är det bra att vi nu får den här prioriteringslistan och att vi får de uttalanden som har gjorts. Eftersom många oroas för att de på grund av ålder eller på grund av besparingsskäl inte skall få samma goda vård som andra medborgare anser vi att det är bra att det slås fast att det är en form av diskriminering. Det är oförenligt med de etiska principerna att generellt låta behov stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och sociala förhållanden. Men vi anser att man skall vara mycket tydlig i ordvalet för att slippa olika tolkningar av vad regeringen menar när den skriver att exempelvis ålder inte bör vara prioriteringsgrundande. Många gånger kan det vara de små orden som har stor betydelse. Vi i Miljöpartiet vill därför ha en mycket tydlig skrivning. Vi vill att man skall skriva att ålder inte skall vara prioriteringsgrundande i sig. Inte heller skall självförvållade skador leda till en negativ särbehandling. Inte heller skall vårdinsatser till för tidigt födda, lågviktiga barn kunna bygga på schablongränser. Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Herr talman! Prioriteringslistan omnämner inte några särskilda sjukdomar utan går efter hur allvarliga sjukdomstillstånden är, och det är nog en riktig och bra tanke. Vi bör nog observera gruppen de psykiskt sjuka särskilt eftersom många anser eller upplever att just de psykiska sjukdomarna inte har lika hög prioritet som somatiska sjukdomar. Det här är någonting som man ofta hör just från de psykiskt sjukas intresseorganisationer. Jag tycker att det är väldigt positivt att man har lyft upp ofrivillig barnlöshet till grupp 3, just med tanke på att det många gånger kan vara sjukdom som ligger till grund för barnlösheten. Det tycker jag är en positiv sak som regeringen har gjort.

Herr talman! Den prioriteringsutredning som ligger till grund för föreliggande betänkande tillsattes av fyrpartiregeringen. Utredningen under ledning av professor Jerzy Einhorn har gjort ett värdefullt arbete, och för första gången har man slagit fast gemensamma grundläggande etiska principer för vården. Detta har också medfört en fördjupad diskussion om prioriteringar, både hos sjukvårdspersonalen och hos allmänheten. För Sverige har det under många år varit en hederskod att kunna erbjuda alla en adekvat vård, men allt oftare har vi i den politiska debatten fått höra att många tycker att det är ett föredöme att Sverige kunnat dra ned mest på vård och omsorg. Givetvis måste vi se till att vården ges på det bästa och mest effektiva sättet, för då får vi ut så mycket som möjligt av skattepengarna, men det finns en gräns. Herr talman! För att jag skall kunna känna stolthet över att vi rationaliserar måste jag samtidigt kunna se att alla människor får den vård och omsorg de verkligen behöver. I socialutskottets betänkande finns det mycket positivt. Det finns mycket av principer som jag är stolt för att jag har fått vara med om att arbeta fram. Jag tänker på de olika åtgärderna för vård i livets slutskede som inte nog kan betonas och som jag också berörde i mitt inlägg under debatten om förra betänkandet. Jag tänker på de etiska principerna i förhållande till ålder, som jag tycker är oerhört viktiga frågor, och jag hoppas, herr talman, att det med den här utgångspunkten kommer att finnas anledning att ändra på även åldersgränsen inom LSS-lagen, som jag har tagit upp ett antal gånger. Åldern 65 år som enda anledning till att ta bort en rättighet ser jag inte som förenligt med den här lagen. Herr talman! Jag skall redan nu yrka bifall till reservation 2. Den handlar om resursbehovet. Det finns många vackra, fina, vällovliga ord här. Säkert är alla dessa skrivningar oerhört bra för människor i olika situationer. Men det som är avgörande är ju inte vad det står i våra dokument, vad vi fyller hyllorna på våra rum med eller vad vi fyller en lagbok med, utan det är ju när det blir verklighet för den enskilda människan som det verkligen fyller en funktion. Herr talman! Jag är övertygad om, och vi kristdemokrater är övertygade om, att för att alla dessa vackra ambitioner skall bli verklighet krävs det resurser. Vi har ju under de senaste åren genomgått en oerhörd effektivisering i Sverige, och det har säkert varit nyttigt att vi har tittat över organisationsformer som inte har varit helt bra. Men någonstans måste vi inse att vi måste få ett resurstillskott. Människor som är svårt sjuka i livets slutskede måste ha människor som vårdar dem. Det räcker inte med apparater och fina tekniska utrustningar, utan det är människan i mötet med en svårt sjuk som ger vårdkvalitet. Vi kristdemokrater har ju under flera år yrkat på olika resurstillskott, och jag är glad att det hittills verkar som om det skall bli ett resurstillskott i vårbudgeten. Jag är oerhört glad för att våra ambitioner har tagits ad notam. Och därför, herr talman, tror och hoppas jag att de tillskott som av allt att döma kommer till kommuner och landsting verkligen skall få bli en grund för att de principer som har slagits fast skall bli verklighet. Jag tror också att vi då får en värdigare vård, inte bara inom de områden där vi kan bota utan även där vi kan lindra och underlätta för människor. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 2.

Herr talman! Våren 1991 anordnade socialutskottet en utfrågning om prioriteringar inom sjukvården. Vilka skall grunderna för prioritering vara, och hur sker prioriteringar? Det är viktigt att få svar på dessa frågor, både för allmänheten och för vårdens aktörer när resurserna inte räcker till. Socialutskottet menade att detta var ett område som behövde penetreras djupare och begärde en utredning. Efter valet 1991 tillträdde en ny regering som följde riksdagens beslut och tillsatte en parlamentarisk kommitté som bl.a. fick till uppgift att lyfta fram grundläggande etiska principer som vägledning och grund för prioriteringar inom hälso och sjukvården. Direktiven angav klart att det inte skulle röra sig om prioriteringar enligt någon diagnoslista utan just om vägledande etiska principer. Det var en fördel att utredningen fick arbeta enligt en ovanlig modell. Det innebar att utredningens betänkande, som var färdigt i oktober 1993, fick sändas ut på en bred remiss. Därefter kunde utredningen med ledning av det stora antalet remissvar arbeta vidare och utforma sitt betänkande. Flera konferenser genomfördes av utredningen under remisstiden, och det förekom många möten med sjukvårdspersonal av alla kategorier, patientorganisationer och andra ideella organisationer. Det fanns ett stort behov av att diskutera dessa frågor. Efter valet 1994 blev det åter regeringsskifte, men utredningen fick arbeta vidare med oförändrade direktiv och oförändrad sammansättning. Det var alltså en utredning som ostört fått jobba vidare genom regeringsskiften och ministerbyten som i mars 1995 lämnade ett helt enigt betänkande. Efter ytterligare en bred remissomgång har en proposition som i allt väsentligt följer utredningen kunnat behandlas i utskottet, och riksdagen kan i dag fatta beslut. Utredningens betänkande, som fick namnet Vårdens svåra val, har vunnit stort genomslag i vården och bland sjukvårdspolitiker. Det har också rönt uppmärksamhet internationellt. Dess inriktning har också fått påverka utformandet av en ny vårdgaranti. Herr talman! Mot den bakgrunden känns det mycket tillfredsställande att utskottet efter sin behandling i stort står bakom propositionens förslag om prioriteringar inom hälso och sjukvården. Riktlinjerna skall användas, och det är viktigt, både vid prioriteringar i den direkta vården och vid prioritering på politisk administrativ nivå. Den etiska plattform som föreslås ligga till grund för prioriteringar bygger på tre principer. Människovärdesprincipen handlar om alla människors lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs och solidaritetsprincipen säger att mest resurser skall ges där de största behoven finns. Det skrivs in i hälso och sjukvårdslagen. Underordnad dessa båda principer och därmed inte lagfäst är kostnadseffektivitetsprincipen. Den innebär att vid val mellan olika åtgärder för samma patient bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och/eller förhöjd livskvalitet, eftersträvas. Vänsterpartiet har, kanske till alldeles nyligen, sagt nej till kostnadseffektivitetsprincipen. Anledningen till det är enligt reservationen att den principen skulle tas till intäkt för ett överdrivet sparande. Det är nog en stor missuppfattning av innebörden i principen. Att hushålla väl med sjukvårdens resurser innebär också att resurserna kan komma flera till del, och det har verkligen en etisk dimension. Att kostnadseffektivitetsprincipen föreslås vara underordnad de andra båda principerna innebär också att svåra sjukdomar och svårt lidande går före lindrigare, även om vården av de svårare tillstånden kostar väsentligt mer. Det handlar inte om att göra det som är billigast möjligt för ett stort flertal med lätt avhjälpta åkommor utan om att verkligen se till de största behoven. Det innebär att vid varje tillfälle se till att resurserna används väl. Kostnadseffektivitet innebär inte heller att man får ha den inställningen att en effektiv åtgärd skall ha ett absolut tillfrisknande som resultat. Som en röd tråd i utredningen går nämligen begreppet livskvalitet, och det förs många och långa resonemang om vikten av palliativ, lindrande, vård som högst prioriterade åtgärder. Omvårdnad, smärtstillande, ja, det som kan ge bättre livskvalitet vid vård av svårt och långvarigt sjuka eller döende har högsta prioritet, och det kan aldrig väljas bort med hänvisning till kostnadseffektivitetsprincipen. Men det är viktigt att det som görs inom vården är verksamt; alla metoder måste utvärderas och en del ge vika för det som ger bättre resultat. Herr talman! De principer som föreslås bära upp den etiska plattformen som grund för prioriteringar i vården har den innebörden att andra principer utesluts - de kan inte komma i fråga. Det betyder att varken ålder eller födelsevikt kan vara en prioriteringsgrund i sig. Inte heller självförvållade skador kan leda till negativ särbehandling. Det står tydligt både i utredningen och i propositionen, och jag har förhoppningsvis också sagt det väldigt tydligt nu. En annan sak är att både ålder och födelsevikt kan vara en av de faktorer som man behöver ta hänsyn till när behandling skall väljas, och detta helt i patientens intresse. Att ge behandling eller vårdinsatser som endast får till följd att lidande förlängs är inte heller etiskt försvarbart. Rätten till en god och värdig vård i livets slutskede prioriteras allra högst. Den etiska plattformen leder till prioriteringar som i betänkandet beskrivs i fyra olika grupper, och samma diagnos kan vid olika tillfällen prioriteras olika beroende på vårdbehovet. För att kunna prioritera vårdbehovet hos en patient måste man ha en bedömning eller diagnos. Därför ges också hälso och sjukvården en skyldighet att snarast bedöma vårdbehovet för den som söker vård. Herr talman! När Prioriteringsutredningen presenterades ställde en journalist frågan: Om man nu följer det som står i Prioriteringsutredningen, kan man då utföra allt man vill inom vården? Det var nästan den fråga som Chatrine Pålsson ställde. Men den frågan får besvaras med ett nej. Hur goda och kloka prioriteringar som än görs och hur väl de än är förankrade genom en dialog med den enskilda patienten eller befolkningen i stort måste vi alla konstatera: Att prioritera betyder att välja bort. För att kunna tillfredsställa alla behov inom vården och om vi skall kunna använda all den nya teknik och kunskap som vi nu ser och som vi vet att framtiden har i beredskap behövs det mera pengar - det är vi överens om. Ju mindre resurserna svarar mot behoven, desto svårare prioriteringar ställs vi inför och desto mindre blir valfriheten för den enskilde. Det är kalla fakta. Diskussioner om nödvändigheten av resurser och vikten av patientens valfrihet och rättigheter tas upp i några reservationer fogade till betänkandet. Jag kan bara konstatera att frågan om mer resurser till sjukvården har varit föremål för behandling i HSU 2000, som har lämnat ett betänkande som nu övervägs i Regeringskansliet. Jag känner starkt på mig att det snart kommer ett förslag som handlar om mera resurser till vård och omsorg. Frågan om patientens rättigheter behandlas, som flera har sagt, i den nämnda utredningen, och det kommer ett betänkande inom det närmaste halvåret. Majoriteten i utskottet väljer att avvakta detta. Jag tycker att det är viktigt att dagens diskussion fokuseras på enigheten om de principer som regeringen föreslår skall vara vägledande för prioriteringar inom vården, hur den än är organiserad. Det är också viktigt att prioriteringar sker öppet och i samförstånd. Herr talman! När denna proposition får genomslag kommer svåra kroniska sjukdomar och smärttillstånd att få en mer framskjuten ställning än tidigare. Några motioner som lyfter fram sådana sjukdomar har vi därför valt att behandla i anslutning till detta betänkande. Det gäller t.ex. epilepsi och osteoporos. Det ligger emellertid inte på riksdagen att göra bedömningen. Det är på landstingens politiska nivå och av den medicinska professionen som detta måste göras. Nu finns det ökad medicinsk kunskap på flera viktiga områden som bör komma dessa grupper till del i form av vård och behandling. Vi har också pekat på möjligheten att utarbeta vårdprogram. Att vissa svåra sjukdomar är sällsynta skall inte föranleda att de ges en lägre prioritet. Även här är ju vårdbehovet det viktiga att uppmärksamma. Man får inte heller förbise behov som en enskild patient inte kan eller orkar framföra. Några ord om förebyggande vård, prevention: Befolkningsinriktad prevention prioriteras högt, i grupp två. Det är också här viktigt att de insatser som görs har dokumenterade effekter eller avsedd verkan. Det är också ett led i god hushållning. Vänsterpartiet tycker inte att sådana krav skall ställas - jag har litet svårt att förstå det. När det gäller prevention på enskild patientnivå skall möjligheten att förebygga alltid uppmärksammas i alla vårdformer och på alla prioriteringsnivåer. Regeringen vill ge en nationell delegation med parlamentarisk förankring i uppgift att sprida kunskap om riktlinjerna och följa tillämpningen och effekterna. Jag tror att det är viktigt. Uppdraget begränsas till tre år, och majoriteten i utskottet ställer sig bakom det. Vi förutsätter att kompetensen inom Statens medicinsk-etiska råd tas till vara i det arbetet. Delegationens uppdrag skall inte påverka det tillsynsansvar som Socialstyrelsen redan har. Herr talman! Jag är inte främmande för att vi i framtiden kan behöva en ny utredning med anledning av den utveckling som sker på sjukvårdens område. Det är en utveckling som kommer att ställa oss inför svåra avväganden alldeles oavsett hur stora ekonomiska resurser vi kan tillföra.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

Herr talman! Då och då händer det att vi som människor och politiker får upp ögonen för någonting som vi i och för sig har känt till men ändå inte tagit till oss. Plötsligt inträffar någonting som får oss att reagera och agera. Just detta hände mig när jag kom i kontakt med osteoporos. Jag hade naturligtvis som de flesta andra hört talas om benskörhet, och jag hade som de flesta andra mött den äldre kvinnan som råkade ut för upprepade frakturer, än en handled, än ett revben och kanske den fatala lårbenshalsen. Jag hade sett hur hennes rygg hade blivit krummare och krummare, hur midjan hade tryckts ihop och hur hon successivt hade invalidiserats. Ja, ja, så där blir det på ålderns höst - det går inte att göra någonting åt. Så var min egen och alla andras reaktion. Och därvid blev det. Så hände det mig själv, och jag fick anledning att sätta mig in i vad benskörhet handlar om och upptäckte att osteoporos är en av våra mest utbredda folksjukdomar. Jag kom i kontakt med den ena patienten efter den andra som hade drabbats av fraktur på fraktur utan att någon hade brytt sig eller som hade blivit felbehandlade. Jag upptäckte också att jag var långt ifrån ensam om min i det närmaste totala brist på kunskap om denna folksjukdom. Osteoporos kallas ofta för den tysta epidemin. Den är tyst på det sättet att den uppträder plötsligt och utan förvarning trots att den har utvecklats under mycket lång tid. Den är tyst också på det sättet att den fortfarande är jämförelsevis okänd och, dessvärre, möts med ett rätt så förstrött intresse också inom stora delar av sjukvården. Jag kan inte frigöra mig från känslan att bristen på kunskap och intresse har ett samband med att det i så stor utsträckning har varit medelålders och äldre kvinnor som drabbats, en grupp som vanligtvis inte prioriteras särskilt högt i vårt samhälle. Ändå räknar man med att varannan kvinna och var fjärde man någon gång under sin livstid kommer att drabbas av fraktur. Särskilt illavarslande är att risken för frakturer har tredubblats sedan 1950-talet och att trenden är fortsatt stigande. Än mer illavarslande är att osteoporos kryper nedåt i åldrarna. En 40-åring kan i dag ha samma kvalitet på sitt skelett som en 70 åring hade för 30 år sedan. I dag är också många ungdomar i riskzonen. För den som drabbas innebär osteoporos ofta ett livslångt lidande och en gradvis invalidisering, beroende av hjälp från andra och svårigheter att leva vad som brukar betraktas som ett normalt liv. Kotfrakturer och hopsjunken bröstkorg medför ständig värk, belastning på inre organ, rörelsesvårigheter och ökad dödlighet. Föreställ er själva hur det skulle kännas att krympa 8, 12, kanske 20 cm! Också frakturer i armar och ben, framför allt höftledsfrakturerna, leder ofta till bestående handikapp. Den psykiska belastningen kan bli svår, liksom belastningen på anhöriga. Osteoporos förekommer globalt. Förekomsten är emellertid högst i Norge och Sverige. Varför det är så kan man inte säga med absolut säkerhet. Inte heller kan utvecklingen förklaras enbart av det naturliga åldrandet och ökad medelålder. Genetiska faktorer och hormonförändringar har stor betydelse. Därutöver påverkas skelettet av faktorer som har med livsstil att göra såsom matvanor, rökning, brist på motion och brist på kalcium och D-vitamin. Osteoporos kan också uppstå som bieffekt vid andra sjukdomar och medicinering med bl.a. cortison. Mindre känt är förmodligen att elitidrottare och balettdansöser löper betydande risker att drabbas av osteoporos. Forskningen om osteoporos har utvecklats jämförelsevis sent. Men numera kan osteoporos såväl förebyggas som diagnostiseras och i de flesta fall behandlas med framgång också högt upp i åldrarna. Behandlingen framför allt i tidiga skeden sker ofta med relativt enkla medel. Under senare år har det dessutom utvecklats läkemedel som har visat sig ha god effekt även för grupper med hög ålder. Ändå diagnostiseras och behandlas osteoporos alltför ofta inte förrän katastrofen är ett faktum, om ens då. Än mindre uppmärksamhet ägnas åt förebyggande. Lena Sandlin kommer senare att särskilt ta upp de yngres situation och förebyggande verksamhet. Intresset för osteoporos har också under senare år ökat internationellt. Ett uttryck för detta är att osteoporos ägnas betydande uppmärksamhet i en nyligen publicerad rapport från Europeiska institutet för kvinnors hälsa och kommer att behandlas i den rapport om hälsoläget inom den europeiska unionen som utarbetas inom EU-kommissionen. Motion 239 har väckts av kvinnor från riksdagens samtliga sju partier. Vi anser att det är hög tid att sjukdomen osteoporos uppmärksammas som det folkhälsoproblem den är. Det går inte an, herr talman, att osteoporospatienter tillåts drabbas av fraktur på fraktur utan att få vare sig diagnos eller behandling. Det går inte an att det på många håll inom sjukvården och omsorgen saknas tillräckliga kunskaper om osteoporos. Det går inte an att det inte finns tillräcklig tillgång till bentäthetsmätare. Det går inte an att det inte finns förebyggande verksamhet. Det går inte an att sjukvårdsansvariga är okunniga och aningslösa om det vårdbehov och de kostnader som följer med osteoporos. Det går inte an att de är okunniga om det faktum att vård och omsorgsbehovet med nuvarande utveckling riskerar att explodera, i den mån det inte redan har gjort det. Det går inte an att möjligheterna att bromsa en sådan utveckling lämnas outnyttjade. Första steget är att skaffa en gemensam kunskapsbas och en samlad bild av situationen i Sverige. Därför har vi motionärer föreslagit en kartläggning av pågående forskning, av hur osteoporos och risken för frakturer uppmärksammas och behandlas inom vården, förekomsten av bentäthetsmätare, patienternas situation, kunskaperna inom vården och vårdutbildningarna och kunskaperna hos allmänheten. Likaså behövs en ekonomisk analys av samtliga kostnader. Först tyckte jag att det var litet underligt att utskottet hade valt att behandla motionen i betänkandet om prioriteringar i vården. Motionen har i det här skedet ett annat syfte. Men detta är givetvis en fråga som borde ha hög prioritet. Alldeles stilla har det inte heller stått. Som utskottet skriver har Läkemedelsverket i samarbete med sin norska motsvarighet alldeles nyligen utfärdat rekommendationer för behandlingen av osteoporos. Det är ett framsteg som emellertid täcker endast en del av behovet. Ändå tar jag det tillsammans med den aktivitet som bedrivs inom EU som ett tecken på att medvetandet om osteoporos har börjat vakna. Osteoporos kostar. Enbart sjukvårdskostnaderna för höftledsfrakturerna beräknas uppgå till mer än 2,5 miljarder kronor per år. Vad de totala kostnaderna för sjukvård, rehabilitering, omsorg, sjukpenning och förtidspensioner går på vet ingen. Det är emellertid inte svårt att inse att det handlar om betydande belopp. Det är inte heller svårt att inse att tidiga insatser innebär god ekonomi för alla, alltifrån den enskilda patienten till sjukvårdshuvudmännen. Lägg därtill minskat lidande och ökad livskvalitet. Dragkampen om krympande resurser borde börja just här - med att man gör vad som kan göras för att människor så länge som möjligt skall slippa bli patienter, slippa bli beroende av vård och andras omsorg och slippa återkomma som patienter. Givetvis hade jag gärna sett ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att genomföra den kartläggning vi begär, men jag tolkar ändå utskottets skrivning som att riksdagsmajoriteten har en positiv inställning och förväntar sig detsamma från regeringen. Med det, herr talman, låter jag mig tills vidare nöja.

Herr talman! I fjol, när vi behandlade min motion om bättre epilepsivård, svarade utskottet egentligen inte alls. Utskottet uttryckte att man hade förståelse för problemet och mer i den stilen. I år, 1997, har följande hänt. De tre utredningar som Gertrud Sigurdsen initierade pekade på de tre områden som jag själv har tagit upp i flera års motioner. För det första är epilepsivården i vårt land ordentligt underdimensionerad. För det andra behöver framför allt barn med epilepsi bättre vård: diagnostisering, specialistbedömning och prövning om aktiva åtgärder, t.ex. operation, är möjliga. Operationer ger för övrigt mycket bra resultat inte minst på barn. För det tredje saknas det neurologer med specialistkompetens. För närvarande saknas 13 stycken. Lediga platser har utannonserats. Det gäller inte minst i de norra delarna av vårt land. Landet behöver faktiskt fler neurologer, och personer med neurologiska sjukdomar behöver och kan kräva en bättre vård än de får i dag. Nu har Socialstyrelsen, som man tidigare har åberopat, behandlat dessa tre utredningar om epilepsivården och kommit fram till följande häpnadsväckande slutsatser: "På grund av begränsningen i vår kapacitet har vi för närvarande ej möjlighet att ta upp epilepsi liksom flera andra angelägna sjukdomsgrupper till behandling". Man fortsätter: "Vi vill ta kontakt när epilepsisjukvården blir aktuell". Man tar sig för pannan. I ett av de senare numren av tidningen Landstingsvärlden skriver docenten i neurologi Kristina Malmgren följande: "Operation skulle kunna hjälpa flera". Hon fortsätter: "Det är viktigt att operera tidigt för att minska risken för skador som orsakas av sjukdomen. Dessutom hinner förhoppningsvis inte en negativ självbild utvecklas hos den sjuke". Trots detta går det i snitt 15 år från sjukdomsdebut till operation. 15 år! Tala om köer och väntetider! Nu verkar det dessutom dessvärre som att antalet operationer minskar ytterligare. Min motion har i år kommit att behandlas tillsammans med prioriteringsfrågor. Någon har sagt att detta är en fördel. Jag med min tydligen dåliga kunskap om sådana frågor förstår inte fördelen med att motionen behandlas just när det gäller prioriteringar. Det finns inte ett ord om epilepsi i utskottets utlåtande, inte ett ord om vad som kan göras, inte ett ord om att den analys som har gjorts i de tre utredningarna är riktig och att åtgärder borde vidtas och inte ett positivt ord om att utredningarna måste följas av en bättre vård för personer, inte minst barn, med epilepsi. Nu måste jag ställa ett par frågor till utskottets talesman - om det uttrycket tillåts - Ingrid Andersson. Det finns utredningar med slutsatser om klara brister i vården. Riksdagen och socialutskottet vill eller kan inte göra någonting. Socialstyrelsen har inte tid. Vi har uppvaktat Landstingsförbundet med krav om ett vårdprogram för personer med epilepsi, men ingenting händer. Jerzy Einhorn, som var ordförande i Prioriteringsutredningen, sade för några år sedan: Jag tror att det är viktigt att vi återkommer till frågan vid lämpliga tidpunkter. Jag har, som sagt, ett par frågor till Ingrid Andersson. Jag vädjar om svar på dem. När är det lämplig tid att ta upp frågan om epilepsivården? Anser utskottet att det är lämpligt med ett vårdprogram också för de 100 000 svenskar som har drabbats av epilepsi i någon form?
Herr talman! Vi känner väl till Bo Nilssons stora engagemang när det gäller den här sjukdomen. Jag respekterar det mycket. Vi lyssnar på honom, och vi läser motionerna och försöker besvara dem på bästa sätt. Men på riksdagens nivå kan vi inte gå in och tala om hur sjukvården skall organiseras och hur patientgrupper skall prioriteras. Vi har nämligen inte hela bilden framför oss. Det skulle bli väldigt konstigt om vi skulle uttala oss på grundval av olika motioner när det gäller enskilda sjukdomar. Vi får väldigt många motioner som handlar om enskilda sjukdomar. Dem kommer vi att behandla i ett särskilt betänkande. Vi har valt att behandla den här motionen om epilepsi i det här betänkandet, som handlar om prioriteringar i vården. Vi tycker att det passar väldigt bra. Om Bo Nilsson läser utredningen, propositionen och vårt betänkande ser han att det framgår klart att svåra kroniska sjukdomar, med de etiska principer som skall vara vägledande ute i vården, kommer att hamna högst på listan. Det handlar om att dessa etiska principer skall få genomslag. Lagarna som stöder det här träder ju i kraft den 1 juli, och den uppföljning som skall göras kan också vara bra. Då kommer man att se om dessa prioriteringar görs. Om de görs borde också epilepsisjukdomen få en mera framskjuten plats, men jag vill gärna tillägga att det också handlar om resurser.
Herr talman! Jag hade inte i min vildaste fantasi trott att min motion skulle räcka för att övertyga socialutskottet eller riksdagen. Jag hade trott och hoppats på att de tre utredningar som socialministern har initierat och som nu föreligger skulle kunna vara ett argument för att man äntligen skulle göra någonting åt det här besvärliga sjukdomstillståndet. I socialutskottets betänkande finns inte ordet epilepsi nämnt mer än i fråga om min motion. Jag beklagar det, och jag lovar än en gång, herr talman, att jag skall återkomma i den här frågan. Jag ger mig icke.
Herr talman! Vi välkomnar gärna flera motioner i ämnet. Men jag tror inte att det skulle ha givit några större framgångar om vi hade nämnt ordet epilepsi. Det handlar inte om det. Det gäller att läsa alla de positiva meningar som är svaret på motionen. Där är ordet epilepsi skrivet flera gånger. Det fattas inte i betänkandet. Men jag vill gärna påminna om att det handlar om resurser. Jag har förhoppningar om att vi skall få mera resurser till vården, och jag tror också att det som Bo Nilsson talade om, nämligen vårdprogram, är en framkomlig väg. Och det finns ju ökade kunskaper som grund för att man skall kunna göra vårdprogram. Det tycker jag är viktigt att jobba vidare med.

Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottsmajoriteten, men jag vill ändå ta tillfället i akt att göra riksdagen uppmärksam på några frågeställningar som rör den motion som jag, tillsammans med fyra andra unga socialdemokratiska kvinnor, väckte tidigt i våras. Sjukvårdsdebatten har i alla tider varit fokuserad på sjukdomar som i första hand har berört eller drabbat män. Därför är det mycket glädjande att det i Sverige har tagits initiativ till den största forskningsinsatsen någonsin i världen kring kvinnors hälsa. En av de vanligaste kvinnosjukdomarna i Sverige är osteoporos - eller benskörhet, som den också kallas. Det är om denna som jag och de övriga fyra har motionerat. Varje år drabbas 70 000 svenskar, mestadels kvinnor, av frakturer beroende på benskörhet. Till detta faktum kommer att svenska kvinnor drabbas oftare än andra kvinnor runt om i världen. I dag vet vi att varannan kvinna kommer att drabbas av frakturer till följd av benskörhet innan hon fyller 50 år. Den moderna livsstilen med färre jobb som kräver fysisk aktivitet, ökad rökning bland kvinnor och dåliga kostvanor har lett till att problemet med benskörhet har ökat dramatiskt. Med hjälp av förebyggande rådgivning och andra folkhälsoinsatser kan antalet kvinnor som drabbas av benskörhet minskas drastiskt. Detta skulle spara stora summor för samhället på sikt och givetvis minska många människors lidande. Enligt professor Bengt Jönssons beräkningar kostar benskörheten samhället ca 2,5 miljarder kronor per år. En enda höftledsoperation mindre innebär att landstingen, som redan i dag har en ansträngd ekonomi, sparar 150 000 kr. I Sverige görs årligen 18 000 höftledsoperationer. Det handlar alltså om 3 miljarder kronor per år endast för den här typen av benskörhetsfrakturer. Herr talman! Benskörhet är en vanlig sjukdom, men den är särskilt otäck på det sättet att den ofta inte upptäcks och behandlas. Många kvinnor har brutit benen åtskilliga gånger innan de ens har blivit erbjudna en utredning om osteoporos. Kunskapen hos allmänheten om sjukdomen är dålig. Den måste förbättras om vi vill bryta den negativa trend som har funnits i över 30 år. Många äldre kvinnor med tydliga tecken på sjukdomen vet inte ens om att de bör uppsöka vård. Insatser kan göras för att begränsa sjukdomens skadeverkningar när den väl har uppstått. Hela tiden kommer det fram ny och bättre medicin, men det är hos de unga kvinnorna som den verkliga insatsen bör göras. Det behövs t.ex. hälsoupplysning, med början i skolan. Unga kvinnor som röker, bantar och lever ett stillasittande liv under tonåren kan få betala ett mycket högt pris när de blir äldre. Herr talman! Att förebygga, diagnostisera och behandla osteoporos ger stora vinster för patienten, de anhöriga, de som slipper bli patienter men också för sjukvården, kommunerna och socialförsäkringssystemet.

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat hur Sveriges trovärdighet vad gäller krav på respekt för de mänskliga rättigheterna i den islamska världen skall återställas sedan Jan Myrdal tillåtits delta i en dialogkonferens som stötts av Sverige. Låt mig genast säga att någon trovärdighet inte behöver återställas. Den har tvärtom stärkts markant både i Europa och i den islamska världen genom vårt Euroislamprojekt. Inom ramen för detta projekt arbetar Utrikesdepartementet väsentligen med akademiska dialogkonferenser för att minska okunskap och intolerans mellan kulturer och religioner. Två större akademiska konferenser har ordnats respektive stötts av Sverige: i Resultaten har bedömts som positiva. Ökad förståelse har nåtts om behovet av ömsesidighet: vi européer lär oss mer om islam och det gemensamma i våra kulturer, människor i islamska länder ges möjlighet att lära sig mer om vår syn på demokrati, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, jämställdhet mellan kvinnor och män, etc. En serie uppföljningsåtgärder har beslutats, och projektet har välkomnats inom EU:s s.k. Barcelonaprocess som arbetar för fredliga relationer i Medelhavsområdet. Projektet har vidare givit människor i Sverige en bredare bild av den rikedom som muslimsk kultur och civilisation innebär, vilket inte minst är av värde för vår invandrarpolitik. De akademiska dialogmötena är inga diplomatiska förhandlingar. Officiella delegater förekommer alltså inte. Deltagarna är inbjudna och uppträder i personlig kapacitet utan direkt koppling till sina universitet, religiösa organisationer eller länder. Detta skapar en fri och öppen akademisk debattmiljö som möjliggjort och möjliggör en produktiv rådgivning från akademikerna till politiker, andra beslutsfattare och allmänheten. Vi har fått goda råd om hur vi skall tackla tidens stora relationsfrågor mellan kulturer och civilisationer utan rasism, fördomar, konfrontationer och krig. Konferensen i Jordanien 1996 arrangerades av det jordanska universitetet Al-al-Bayt med stöd av bl.a. en akademiskt sammansatt svensk kommitté där även en UD-tjänsteman ingick. I den grupp av svenska akademiker, professorer, författare, journalister och andra som föreslogs bli inbjudna inkluderades även författaren Jan Myrdal. Den akademiska kommittén önskade hans närvaro mot bakgrund av hans erfarenheter och kunskaper om särskilt Sydasiens religiösa och politiska motsättningar och problem. Utrikesdepartementets ledning har inte varit inblandad i valet av konferensdeltagare. Jan Myrdals deltagande i konferensen i Jordanien påverkar på intet sätt den svenska regeringens inställning till de mänskliga rättigheterna. Vår uppfattning är väl känd när det gäller såväl den orättfärdiga dödsdomen mot Rushdie som en rad andra övergrepp i både den muslimska och andra kulturkretsar. Jag utvecklade regeringens uppfattning i dessa frågor senast i ett tal i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i Genève för en månad sedan. Sverige kommer också fortsättningsvis att agera internationellt med en stark profil i frågor som rör respekten för de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret och understryka att jag varken ifrågasätter regeringens uppslutning bakom demokrati och mänskliga rättigheter eller Sveriges engagemang i Euroislamkonferensen. Jag tycker att det är ett viktigt initiativ. Vad jag är ute efter är att man nog måste lägga sig väldigt väl vinn om att det man gör i olika kapaciteter och i olika sammanhang hänger ihop och uppfattas som delar av en helhet. Det långa resonemang som utrikesministern har fört går väldigt mycket runt det som är orsaken till att jag framställt den här interpellationen. Här finns egentligen en för exakt min fråga intressant mening, nämligen att UD inte medverkade vid utseendet. Det borde man kanske ha gjort eller förberett en ordning där man hade kunna göra det. Euroislamkonferensen syftade till att utbyta tankar och idéer, skapa förståelse osv. Det är naturligtvis, om man har en sådan här verksamhet, rimligt att Sverige känner ett ansvar för att i vid mening svenska allmänt omfattade värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter markeras på tydligast möjliga sätt. Det är inte minst relevant när det råkar vara så att det handlar om utbyte med personer från länder som för närvarande i allmänhet är diktaturer. Mötet i Jordanien var en uppföljare till ett tidigare möte i Stockholm. Arbetet med projektet leddes av en svensk ambassadör. Sverige har bidragit till finansieringen. Konferensen skulle leda fram till rekommendationer till berörda regeringar, och gjorde det också på ett antal punkter. Jag tror att det är ganska självklart att man i andra länder som medverkar utgår från att deltagare från exempelvis Sverige i någon mening representerar sitt samhälle, inte nödvändigtvis regeringen men åtminstone någon form av konsensus om vissa grundläggande värderingar. Så har också Riksdagens utredningstjänst som fått frågan hur detta egentligen hängde ihop uppfattat det. Den kan givetvis ha missförstått något, för det är väldigt lätt att missförstå saker och ting med den ordning som har varit. Man kunde i förväg har fastlagt några principer och sett till att man fick en möjlighet att yttra sig när förslaget till sammansättning av den svenska delegationen blev känd. Man kunde ha tagit ett större ansvar för sitt eget projekt. Jag vill understryka att skadan är verklig.

De stora tidningarnas kultursidor var fyllda under några veckor av inlägg från inte minst muslimska intellektuella som tog oerhört illa vid sig över den syn på mänskliga rättigheter och regimen i Iran i synnerhet som Jan Myrdal då uttryckte och som det naturligtvis är hans fulla rätt att uttrycka. Jag skulle vilja ha ett besked av utrikesministern, att man i fortsättningen ägnar större omsorg åt åtminstone förberedelserna av eventuella nya konferenser av det här slaget. Den skada som jag beskrev är faktiskt verklig.
Herr talman! När jag initierade projektet om Euroislam var det därför att jag kände ett behov av att diskutera kulturella och religiösa frågor på ett djupare sätt och också med en stor bredd. Det är därför som jag har fört samman forskare, politiker, journalister och andra för detta samtal. Det har varit mycket framgångsrikt. Andra länder anordnar nu liknande konferenser. Sverige blir då ofta tillfrågat om vi vill delta på olika sätt. När vi inbjöd till den första konferensen i Stockholm var det för mig väldigt viktigt att de inbjudna från olika länder inte var regeringsrepresentanter utan att de var fria debattörer. Jag ville inte be någon regeringen att med någon sorts handpåläggning tala om att detta var deras kvinna respektive man. Eftersom det är min inriktning när det gäller andra länder, måste jag ju står för samma sak i mitt eget agerande. De som kommer att vara deltagare i den här typen av konferenser måste utses på en annan nivå, och det skall inte vara regeringsrepresentanter. Då förlorar man vitsen med sådana här samtal. Det måste man i så fall klargöra för dem i Sverige som har missförstått det hela, och det tycker jag att Håkan Holmberg kan hjälpa till att göra. Det betyder inte att jag på något sätt delar en del av de åsikter som nu fördes fram om författaren Jan Myrdal. Det har ingenting med det att göra, utan det handlar snarare om hur den här typen av offentliga samtal skall kunna föras utan censur av en regering, av den svenska regeringen eller naturligtvis av - det som är mitt stora intresse - andra länders regeringar.
Herr talman! När det behövs medverkar jag gärna till att klargöra att Jan Myrdal i det här fallet inte representerade Sveriges regering. Så tror jag inte heller att någon har uppfattat det. Det är illa nog att han råkade föreslås och att ingen reagerade förrän i efterhand när det blev känt att han hade medverkat vid ett sådant här tillfälle. Men som jag ser det finns här ett grundproblem, och det är att vi i Sverige saknar en tradition att prioritera demokrati och mänskliga rättigheter som ett överordnat värde - inte som ett värde bland ett antal andra värden - i vår utrikespolitik. Vår hållning har delvis med goda skäl väldigt länge varit att vara brobyggare, vän med alla och därmed att inte ta ställning nästan till någonting alls när grundläggande frågor ställs på sin spets. Om man inte tänker sig för i vissa lägen kan man hamna i situationer där man råkar bidra till att legitimera - det finns ju också en och annan i vårt eget land - sådana personer som värderingsmässigt står ohyggligt långt ifrån det som praktiskt taget alla andra medborgare i landet anser. Jan Myrdal får skriva precis vad han vill, men det som han har uttryckt i kraft av denna sin rätt i Sverige - stöd till Pol Pot, förståelse för Faurisson som förnekade förintelsen under andra världskriget och förståelse för dödsdomen mot Rushdie - markerar ju oerhört tydligt att han står för något som praktiskt taget ingen annan i detta land står för. Då är det inte fråga om stor bredd och pluralism, utan då är det fråga om ifall det över huvud taget ges rätt bild av det spektrum som i verkligheten finns inom svensk opinion, vilket inte är så stort. Antag att det hade uppstått en situation under apartheidregimens tid där man skulle diskutera europeiska och afrikanska kulturella traditioner och värden och någon hade föreslagit en person - författare eller akademiker - som försvarade eller ursäktade apartheid. Skulle en sådan person med tanke på den principiella hållning som utrikesministern här utvecklar ha varit tänkbar som medlem av en svensk delegation i ett afrikanskt land? Jag har oerhört svårt att tänka mig det. Det finns ett problem i detta, nämligen att man på något sätt tänker sig att demokrati och mänskliga rättigheter är ett exklusivt västerländskt koncept som inte är så angeläget i Afrika, Kina eller Mellanöstern. Vi får faktiskt lov att lära oss att det inte går att hantera den sortens frågor på det sättet. Därför tror jag att det med litet mera framförhållning och fantasi är fullt möjligt att finna en framtida ordning för sådana här situationer där det inte behöver uppstå lägen då tvivel väcks, t.ex. bland flyktingar från länder som vi har att göra med, om vad Sverige egentligen tycker i avgörande, grundläggande frågor.
Herr talman! Jag tycker att Håkan Holmberg gör alldeles orimliga jämförelser. Det finns inte så mycket mer att säga om det. Dessutom vill jag bara påpeka att om jag skulle ägna mig åt censur när det gäller en förberedande kommittés arbete med att anordna en konferens, måste jag också tillåta andra länder och regeringar att göra det. Då tror jag att ganska mycket av den här dialogen blir förfelad. För övriga anser jag att demokrati och mänskliga rättigheter har ett överordnat värde.
Herr talman! Det sista gläder mig mycket, men jag vidhåller att det finns ett historiskt problem när det gäller hur vi för utrikespolitik i Sverige. Vi har ganska länge varit fångade i någon form av kulturrelativism. Vissa typer av mycket grundläggande ståndpunkter har på något sätt tvättats ur ju längre bort från vår egen del i världen som vi har kommit. Detta går det att hitta andra exempel på än just den här delen av världen. Sedan kan väl utrikesministern inte riktigt mena att jag gör en alldeles orimlig jämförelse. Det gäller två olika typer av diktatursystem och existerande personer som har försvarat den ena respektive den andra typen. Är det då trots allt naturligare att en sådan person som Jan Myrdal med hans välkända åsikter - som ingen bestrider att han har rätt att ha - ingår i en svensk delegation än en person som försvarar en annan sorts diktatur som ser något annorlunda ut men som står precis lika långt ifrån grundläggande svenska värderingar? Det är naturligtvis en hypotetisk fråga eftersom det inte har hänt, och jag hoppas att det aldrig kommer att hända. Men det vore bra om det som nu faktiskt har hänt inte händer i fortsättningen. Och jag hoppas att åtministone den här interpellationsdebatten bidrar till att man inom UD ser till att finna någon form så att det inte heller händer framöver.

Herr talman! Ewa Larsson har frågat mig dels om jag avser att verka för att Kulturutredningens uppfattning att en del av de arbetsmarknadspolitiska medel som svarar mot den strukturella arbetslösheten bör föras över till kulturområdet för att skapa arbetstillfällen utifrån kulturpolitiska förutsättningar, dels om jag kommer att verka för att arbetsmarknadsstödet till kulturområdet inte skärs ned i avvaktan på en sådan överföring. Vidare har Marianne Andersson frågat mig om jag är beredd att öka arbetsmarknadsstöden till kultursektorn. Det är sant att arbetsmarknadsstödet i form av beredskapsarbeten har minskat, men det gäller inom alla sektorer. 1995 fanns vecka 12 drygt 18 000 personer i beredskapsarbete. Samma vecka i år var det 6 600 personer. Det finns flera förklaringar till detta: bidragsnivån för beredskapsarbeten har sänkts och andra åtgärder har tillkommit som i dag svarar för de stora volymerna, arbetsplatsintroduktion och arbetslivsutveckling . Det finns inte något generellt produktionsstöd till teatrar. Om en arbetsmarknadspolitisk åtgärd skall sättas in eller inte beror på om det finns arbetslösa som har behov av åtgärden, inte om en verksamhet behöver stöd. Indirekt kan detta i vissa fall ses som ett stöd till en produktion, men enbart på marginalen. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan inte och får inte ha sådan omfattning att de utgör förutsättningar för verksamhetens drift. Arbetsmarknaden inom kulturområdet utmärks av flera särdrag. Obalansen mellan lediga platser och arbetssökande är större - det går dubbelt så många arbetssökande per ledig plats där än inom arbetsmarknaden i övrigt. Arbetena är oftast tillfälliga och säsongsbetonade och fasta anställningar är mindre vanliga. Det senare har bl.a. samband med att fasta anställningar i viss mån står i konflikt med krav på konstnärlig utveckling, förnyelse och utmaning. På så sätt är den generella arbetsmarknadspolitiken inte helt förenlig med förhållandena inom kultursektorn. Hänsyn har i stor utsträckning dock tagits till kulturarbetarnas speciella arbetsmarknad genom att det finns särskilda kulturarbetsförmedlingar på många håll i landet. De arbetssökande inom kulturområdet har också lika stor tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som övriga arbetssökande. Kultursektorns beroende av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är ett problem. Avsikten med arbetsmarknadspolitiken är att förmedla lediga platser och att genom individuella insatser främja arbetskraftens anpassning till den reguljära arbetsmarknadens krav, inte att stödja vissa arbetsmarknadssektorer. Den statliga ARBOM-utredningen konstaterade också i sitt slutbetänkande En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en yrkesförsäkring för frilansare. Detta är ingen bra ordning och regeringen avser att försöka finna en lösning. Som Ewa Larsson påpekar, har det också aviserats i kulturpropositionen att staten skall se över det arbetsmarknadspolitiska stöd och bidragssystemet. För närvarande bereds direktiv till en utredning om arbetsmarknadspolitiken i förhållande till konstnärsyrket. Jag tror kanske inte att dessa kommer att ge svar på de frågor som Ewa Larsson och Marianne Andersson har ställt, men de kommer ändå att utgöra en ansats till att klarlägga problematiken kring konstnärernas arbetsmarknad. Någon förändring av kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska insatserna inom kulturområdet planeras inte. De arbetslösa kulturarbetarna är inte mer drabbade av besparingarna inom arbetsmarknadspolitiken än andra grupper. Om förändringar bör ske, kommer att bedömas när utredningen om konstnärernas arbetsmarknad framlagt sitt förslag.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag vill börja med att säga att denna interpellation faktiskt har kommit till i en viss förtvivlan över vad som är på väg att ske. Jag vill påstå att det är på gång en nedmontering av de statligt understödda teatrarna utan att vi egentligen har fattat något nedmonteringsbeslut. Att interpellationen riktas direkt till arbetsmarknadsministern beror på att 1995, då vi arbetade med kulturutredningen, arbetade 17 % av Teaterförbundets medlemmar vid statliga teatrar och hela 12 % befann sig i statliga arbetsmarknadsåtgärder inom samma teaterområde, dvs. två tredjedelar av gruppen. Därför är min slutsats, då som nu, att de kulturpolitiska målen har underställts de arbetsmarknadspolitiska. Detta uppmärksammade vi också i Kulturutredningen. Vi föreslog att medel för arbetsmarknadspolitiska insatser av mer permanent karaktär skulle föras över till det kulturpolitiska området och underställas de kulturpolitiska målen. Samtidigt påpekade vi självfallet också att de arbetsmarknadspolitiska insatserna även omfattar konstnärlig verksamhet och att det är viktigt att regelsystemet anpassas efter den konstnärliga verksamheten, som är väldigt speciell. Detta sade vi år 1995 och det finns med i den SOU som då utkom. Vi beslutade här i kammaren i december att utredningar skulle tillsättas. Utredningen som skall se över regelsystemet pågår, men utredningen om relationen mellan arbetsmarknaden och kulturpolitiken håller regeringen nu på att utarbeta direktiv till. Under tiden pågår denna nedmontering. Siffrorna från 1995 95 till 5 miljoner kronor 1995/96. Detta har pågått under den tid som vi har uppmärksammat problemet och vill göra någonting åt det genom att föra över medel, men två tredjedelar av stödet till de fria teatergrupperna har ändå försvunnit. Stödet till de lokala och regionala teatrarna har nästan halverats under samma tid, från 16,3 miljoner kronor till 81⁄2 miljoner kronor. Den utredning som skall se över relationerna har vi inte fått ännu, vilket är alarmerande. Jag känner en viss förtvivlan över att man inte har tagit itu med problemet tidigare. Det är ju självklart att de arbetssökande inom kulturområdet också skall omfattas av det arbetsmarknadspolitiska stödet. Men regelsystemet måste förändras.

Herr talman! Jag skall börja med att svara på Marianne Anderssons sistnämnda frågor, för de har ju en viss betydelse. Man kan se det på två sätt, eller möjligen på ännu flera sätt. Men för att hålla oss till arbetsmarknadspolitiken, så är det övergripande att regler och regelverk skall utformas på ett sådant sätt att de gagnar kulturarbetarna. Om vi ser tillbaka så finns det ju en tradition av att i allt större del använda arbetsmarknadspolitiska medel för kulturområdet. Detta har skett i en tid när inte bara den här regeringen utan även andra regeringar faktiskt har dragit åt snaran litet grand runt just kulturpolitiken och medlen dit. I takt med att av direkta kulturpolitiska satsningar har uteblivit har man i allt större utsträckning använt sig av arbetsmarknadspolitiska medel. Man kan ifrågasätta om detta är rimligt. Som både Ewa Larsson och Marianne Andersson påpekade blir kulturpolitiken underordnad arbetsmarknadspolitiken på ett sätt som jag inte tycker är så bra. Detta var det mera övergripande. Det andra som Marianne Anderson tog upp rörde den lokala hanteringen. Hon frågade om vi är beredda att gå vidare i den decentralisering av arbetsmarknadspolitiken som vi inledde i fjol. Svaret på den frågan är ja. Jag delar Marianne Anderssons uppfattning att man skall försöka lägga mycket större inflytande på den lokala nivån när det gäller hur de arbetsmarknadspolitiska medlen skall hanteras. Det gäller kanske också hanteringen av personer som bara har passivt stöd, dvs. a-kassa. I nästa vecka kommer förslag i den riktningen, vilket jag tror att Marianne Andersson är väl medveten om. Vi har ingen annan uppfattning om det och inte heller om kulturens roll, för den enskilda människan men kanske framför allt för samhällsutvecklingen. Kulturen är en oerhört viktigt del i samhällsutvecklingen. Jag ser framför mig att kulturen blir allt viktigare i tider av sådana värderingsförskjutningar som vi nu ser hos människor. Jag hoppas att det skall få till konsekvens att kulturen som sådan stärks, utan att vi därmed behöver gå vägen via arbetsmarknadspolitik. Ewa Larsson frågade om jag är beredd att "dela med mig" av de arbetsmarknadspolitiska medlen och göra dem till kulturpolitiska medel. Den frågan är omöjlig för mig att besvara i dag. Nu skall utredningen jag nämnde i mitt första inlägg arbeta. Den skall t.ex. se vilken den totala omfattningen av arbetslösheten är och vilka kostnaderna är. I ARBOM-utredningen, som föregick det nya akassesystemet, gjordes vissa beräkningar. Man kom fram till att ungefär 500 miljoner kronor i akasseersättning och 200 miljoner kronor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder per år gick till personer inom kultursektorn. Dessa siffror är möjligen litet gamla, så det är viktigt att uppdatera dem och se hur de kulturpolitiska målen kan uppfyllas i den situation vi har när kulturen till så stor del finansieras av arbetsmarknadspolitiska medel. Men för dagen är jag inte beredd att föregripa utredningens arbete.
Herr talman! Det är dagens utveckling som föranlett denna interpellation - den tid som går och det som händer medan vi funderar på hur vi skall lösa de strukturella problemen. Den tidigare traditionen har brutits, och den var inte så lysande. Det är vi överens om. Men pengarna försvinner, och kulturkreatörerna drabbas! Jag menar fortfarande att det är en nedmontering på gång. Den största förändringen från föregående år är bidraget från länsarbetsnämnderna. Där har de arbetsmarknadspolitiska medlen har minskat drastiskt. Från att ha uppgått till 11 % av den totala finansieringen under 1994 96. Många teatergrupper lever på en ekonomisk marginal som försatt dem i situationen att de är beroende av AMS i stället för att vara underställda de kulturpolitiska målen. Detta gör att det nu sker saker ute i landet innan vi har bestämt hur vi skall kunna lösa detta på ett kulturpolitiskt sätt. Kan man göra en frysning av nedmonteringen tills vi har löst problemet? Det är bråttom nu, annars blir det inga pengar kvar att föra över! Det var ju det vi i Kulturutredningen ville att man skulle göra. Jag skulle också vilja lyfta fram en grupp som jag tror kan få allt större betydelse i det här arbetet, nämligen centrumbildningarna. De kan hjälpa till som arbetsförmedlare när man skall se över hur förändringarna skall gå till.

Herr talman! Det är roligt med ministrar som snabbt vill ge svar. Egentligen är denna debatt ganska absurd. Vi står alltså här och diskuterar kulturpolitik från arbetsmarknadsmässiga utgångspunkter. På något sätt känns det fel. Under långa perioder har den för arbetsmarknaden ansvariga ministern oftast haft större rörliga medel till disposition för kultur än vad kulturministern har haft! Precis som de tre föregående debattörerna har sagt här blir kulturpolitiken på något sätt underordnad arbetsmarknadspolitiken. Det får naturligtvis inte vara på det sättet. Medlen har också använts på ett galet sätt många gånger. Även åtgärder som ställts till förfogande för att sysselsätta människor har skadat kulturens anseende. Sådant måste vi se över. När t.ex. både Kulturrådet och kulturarbetsförmedlingen sagt nej kan ändå någon på länsarbetsnämnden låtit en liten teatergrupp göra någonting som blivit fullständigt förödande för teaterns anseende. Det är väsentligt att kulturen är underordnad kulturpolitiska mål och medel och inte arbetsmarknadspolitiken. Stora satsningar har gjorts på det här området, t.ex. SESAM-satsningen. Den har gjort att många akademiker har fått en chans till vettigt arbete på våra museer, och vi har kunnat rädda stora delar av vårt kulturarv. När projektet väl är över kommer ett stort antal av dem inte att få förlängd sysselsättning. När man talar t.ex. med dem som har arbetat med exempelvis katalogisering och konservering ute på våra muséer får man höra: Ja, det blir väl till att gå och stämpla igen. Sker det någon samordning eller har ni diskussioner med Kulturdepartementet om vad som händer sedan? 1998 är ju SESAM-pengarna slut. Trots allt har flera hundra personer blivit sysselsatta genom detta projekt. DIK-förbundet har gjort en enkät och med sina medlemmar tagit upp frågan om vad som händer efter det att SESAM-projektet är avslutat. Ungefär två tredjedelar eller tre fjärdedelar av de tillfrågade säger sig vara övertygade om att de inte får fortsatt sysselsättning. Det innebär alltså att det efter detta goda projekt återigen blir ökad arbetslöshet inom kultursektorn. Vad är målet med den i interpellationssvaret aviserade utredningen? Kommer man att utgå från kulturen eller från arbetsmarknaden? Och kommer man att titta på den speciella situationen för många kulturskapare i deras egenskap av fria yrkesutövare och därmed egna företagare? Också den situationen är väldigt annorlunda och även svårhanterlig för många av dem.

Herr talman! Jag kan inte hålla med Ewa Larsson när det gäller ordet nedmontering. Samtidigt måste vi komma ihåg att den budgetsanering som gjorts sedan 1994 inte har undgått någon, alltså inte heller kulturarbetarna. Jag vill ändå hävda att kulturarbetarna i det arbetsmarknadspolitiska perspektivet - jag kan bara tala om det området som ansvarig minister för detsamma - trots allt är relativt väl tillgodosedda i denna tid av sanering. Jag kan alltså inte dela inte uppfattningen att det är fråga om en nedmontering. Vidare kan man inte undanta en viss grupp och beträffande det som har gjorts, det vi gör nu och det vi i framtiden kommer att göra säga att den gruppen skall undantas. Det finns ju också andra grupper, som är väldigt beroende av arbetsmarknadspolitiken och politiken över huvud taget - arbetslösa generellt, arbetshandikappade osv. Jag upprepar att det inte går att säga att en viss grupp är extra viktig och att den just nu skall undantas. Vi får nog i stället försöka behandla de olika grupperna relativt lika. Utredningen skall också belysa hur det blir när vi nu förändrar arbetsmarknadspolitiken. Den har varit ganska så lika under en lång tid och kulturlivet har blivit väldigt beroende av arbetsmarknadspolitiska medel. Men när vi nu förändrar arbetsmarknadspolitiken och a-kassan och när vi nu får mer av decentraliserade beslut och inslag kan man undra hur kulturarbetarna påverkas. Också sådana frågeställningar skall den här personen titta på. Lennart Fridén nämnde ett dåligt exempel, men, Marianne Andersson, man ser också på lokal nivå oerhört många goda exempel på verksamheter där kulturen är kärnan. Inte minst gäller det bland ungdomar. Musiken t.ex. är i dag en väldigt stor exportvara från Sverige. Musiken har ju börjat någonstans för att sedan växa och bli känd, inte bara i Sverige utan också i andra länder. Jag tror att det finns mycket annat som skulle kunna göras, framför allt för ungdomar, och som innehåller inslag av kultur som så småningom skapar jobb. Nästa vecka kommer vi att presentera hur ungdomar kan aktiveras på ett litet annorlunda sätt. Där kan detta möjligen finnas med som ett inslag. Man måste också fundera över hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut. Sannolikt är den ganska annorlunda jämfört med gårdagens och dagens arbetsmarknad. Jag vidhåller att jag tror att kulturen där kommer att ha stor betydelse. Lennart Fridén hade en fråga om SESAM-projekt, men det är något som ligger på Kulturdepartementet. Jag vet att det är ett bra projekt, för det har beskrivits så för mig. Jag kan dock i dag inte säga hur man tänker sig fortsättningen. Detta ligger, som sagt, på Kulturdepartementet, men det är fråga om arbetsmarknadspolitiska medel. Jag kan i dag inte ge ett svar om vad som händer efter 1998. Frågan om egna företagare får också belysas. Jag kan dock säga att även egna företagare inom kulturbranschen är, milt uttryckt, i ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv förhållandevis väl behandlade.
Herr talman! Jag skulle också vilja peka på ett gott exempel. Byteatern i Kalmar har av ideologiska skäl försökt att ta emot så litet som möjligt i arbetsmarknadsstöd till sina produktioner. På så sätt klarar man bättre den kulturpolitiska förändring som innebär att stödet nu skall underställas kulturpolitiska mål. Landstinget drar emellertid åt och ger inte teatern så mycket medel som andra länsteatrar får. Om mera pengar i vårpropositionen förs ut från stat till län och kommun blir det lättare för länen och kommunerna att satsa på kultur. Det finns tecken på att en del kommuner, som trots svåra tider har satsat mera på kultur, på många olika sätt får en väldigt bra utdelning, som Marianne Andersson tidigare nämnde. Trots allt vill jag påstå att det pågår en nedmontering medan vi pratar i denna kammare. Om byggarbetarsvängen hade fått sitt arbetsmarknadspolitiska stöd halverat skulle det ha skrikits ohejdat här i kammaren. Men nu är det inte byggarbetarna utan de lokala och regionala teatrarna som har fått sitt stöd halverat. Jag tycker inte att vissa grupper skall särbehandlas. Kulturkreatörerna skall behandlas med precis samma värdighet som andra grupper. Dagsnoteringen när det gäller arbetslösa skådespelare är i dag 24 %. Det tycker jag är alldeles åt fanders.

Herr talman! Egentligen är det synd att kulturen ofta får stämpeln på sig att den inte klarar sig själv. Det är där som arbetsmarknadspolitiken kommer in. Det skulle ha varit rimligare om vi allmänt hade haft ett samhällsklimat som var sådant att kulturinslag i många sammanhang var en självklarhet. Staten har under många år, tidigare i form av de gamla s.k. arkivarbetena, erbjudit möjligheter för lokala och regionala institutioner att utföra ett visst arbete. Sedan har dessa möjligheter minskats på ett sådant sätt att huvudmännen inte har råd att ta över, och då får en del gå ut i en ny form av arbetslöshet. Man kan fråga sig hur vettigt det är att på detta sätt pumpa över pengar från ett konto till ett annat. Det blir under alla förhållanden en utgift för samhället. I frågan hur väl behandlade egenföretagarna inom kultursektorn är vill jag säga att den uppfattning som ministern för fram i varje fall inte delas av dem själva. Det märker man när man ofta träffar sådana personer. Av svaret på mina tidigare frågor anar jag också att det samråd som jag tycker borde förekomma mellan de olika departementen inte sker. När det gäller de arbetsmarknadspengar som från början Margot Wallström och sedan Marita Ulvskog haft att hantera för SESAM-projektet konstaterar arbetsmarknadsministern att detta är något som de har skött om och att hon inte vet något om detta. Men jag tror att det när det gäller sådana här projekt långsiktigt är väldigt viktigt att man har ett gott samarbete. Vad gör de ungefär 300 personer som har blivit sysselsatta inom SESAM-projektet när pengarna tar slut nästa år? Vi vet att kanske ett femtiotal av dem får fortsatt sysselsättning, men hur blir det med de andra? Staten har investerat i detta projekt, och då måste man också ha ett ansvar för fortsättningen.
Herr talman! Låt mig med anledning av det sistnämnda säga att det är klart att vi samarbetar. Eftersom hela kulturvärlden är så beroende av de pengar som jag förfogar över, måste vi hela tiden ha ett samarbete. Det har vi när det gäller t.ex. lönebidragsanställningar, som Lennart Fridén själv tog upp. Ett problem i sammanhanget är att så många av våra kulturinstitutioner drivs med hjälp av lönebidragsanställda som kanske inte alltid är i klassisk mening berättigade till det, men det har av tradition rullat på. Från att ha varit i arkivarbeten och skyddade anställningar har de nu blivit lönebidragsanställda. Det är klart att vi diskuterar hur vi skall hantera detta. Detsamma gäller också den pågående utredningen. För att förstärka det kulturpolitiska inslaget i denna utredning, som normalt borde ligga på Arbetsmarknadsdepartementet, har den förlagts till Kulturdepartementet. Det är alltså Marita Ulvskog som är ansvarigt statsråd för utredningen, trots att det är arbetsmarknadspolitiken som skall utredas. Jag tyckte att det var väldigt viktigt att de kulturpolitiska inslagen skulle få genomslag, och vi har därför gjort så här. Också detta är ett tecken som visar på att vi arbetar tillsammans. Att jag inte kunde svara på frågan om SESAM beror på att vi ännu inte har kommit dit. Jag är säker på att vi snart också kommer att ta upp den diskussionen. Ewa Larsson tog upp Byteatern i Kalmar. Såvitt jag förstår är det där inte fråga om arbetsmarknadspolitiska pengar utan om regionalpolitiskt kulturstöd. Jag har litet svårare att diskutera det, eftersom det inte är mitt bord. Däremot har jag inte samma uppfattning - jag skall naturligtvis undersöka saken - när det gäller uppgiften att det skulle ha varit en halvering av de arbetsmarknadspolitiska stöden till kultursektorn. Jag har svårt att se varifrån den kvantifieringen kommer. Jag måste undersöka det. Jag har inte sett någon sådan sifferuppgift.

Herr talman! Sten Tolgfors har frågat mig om jag är beredd att medverka till att alla skolor som omfattas av skolplikten skall omfattas av samma kvalitetskrav och samma krav på fristående granskning. I denna fråga vill jag hänvisa till regeringens proposition om fristående skolor m.m. . Riksdagens beslut med anledning av denna proposition innebär att samma allmänna mål, värdegrund och kvalitetskrav i övrigt numera gäller såväl för fristående som för offentliga skolor. Fristående grundskolor kommer också fr.o.m. läsåret 1997/98 att vara skyldiga att delta i de nationella ämnesprov i svenska, engelska och matematik som används inom det offentliga skolväsendet i slutet av årskurs 9. Statens skolverk har tillsyn över både fristående och kommunala skolor. Regeringen har i den nyligen presenterade utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning konstaterat att en likvärdig utbildning kräver att arbetet med att bedöma, värdera och utveckla kvaliteten i skolan stärks på samtliga nivåer. Utvecklingsplanen betonar att det ligger i Skolverkets uppdrag att bedöma de kvalitativa resultaten av den kommunalt bedrivna verksamheten. Regeringen avser vidare att ta fram riktlinjer för kontinuerliga kvalitetsgranskningar på nationell nivå. Den tillsyn som Skolverket bedriver kommer att kompletteras av en kvalitetsbedömning som avses ske genom statliga utbildningsinspektörer knutna till Skolverket. Huvudansvaret för att genomföra kvalitetsgranskningar och för den nationella redovisningen skall ligga på Skolverket. Sten Tolgfors hävdar att Friskolekommitténs och sedermera regeringens förslag givit kommunerna möjlighet att stoppa fristående skolor med hänvisning till den kommunalekonomiska situationen. Han har också frågat om jag är beredd att införa ett nationellt skolpengssystem, där eleversättningen för de skolor som uppfyller grundläggande kvalitetskrav är oberoende av om skolans huvudman är offentlig eller enskild. Av skollagens nionde kapitel framgår tydligt att det inte är kommunerna utan Skolverket som skall pröva en fristående skolas rätt till bidrag. Beträffande frågan om ett nationellt skolpengssystem vill jag erinra om att skollagens målparagraf anger att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet samt att hänsyn skall tas till elever med behov av särskilt stöd. Enligt skollagen gäller i fråga om fristående grundskolor att bidrag skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. En elev i en fristående skola skall bedömas på samma villkor och ha samma rätt till stöd som en elev i en kommunal skola. Genom denna förändring i skollagen skall i princip inte längre någon skillnad göras i bidragshänseende mellan elever i fristående och elever i kommunala grundskolor. Skolverkets nationella uppföljning av skolans kostnader visar stora variationer i skolkostnader mellan olika kommuner. Skillnaderna kan bl.a. till stor del förklaras av skiftande villkor såsom geografiska, befolkningsmässiga och andra strukturella förhållanden. Det finns tydliga regionala mönster för skolkostnaderna. Kostnaderna är som regel högre i norra än i södra Sverige. Strukturella skillnader finns emellertid inte endast mellan landsdelar och kommuner utan även mellan skolor i samma kommun. Skolverket konstaterar i rapport nr 109 Att välja skola att skillnaden mellan skolor är större än skillnaden mellan kommuner. Alla barn är olika och har olika behov och förutsättningar. Därför måste skolan, oavsett huvudman, möta barn på olika sätt för att kunna ge dem en likvärdig utbildning. Dessa omständigheter innebär att ett generellt skolpengssystem inte kan svara mot de faktiska behoven och deras fördelning, utan äventyrar möjligheterna att ge eleverna en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Ytterst handlar bidragsfrågan om elevers rätt till likvärdig utbildning. En nationellt likvärdig skola förutsätter att resurserna fördelas utifrån elevernas skilda behov och inte enligt en nationell schablon. Av dessa skäl är jag inte beredd att inrätta något nationellt skolpengssystem.
Herr talman! På grund av de diskriminerande formerna för finansiering har antalet friskolor i Sverige länge varit förhållandevis lågt, vilket varit till men för kvalitetsutveckling och pedagogisk mångfald i skolan. Att formen för skolornas finansiering är central visades av att när den borgerliga regeringen införde skolpengen ökade antalet enskilda skolor dramatiskt. Finansieringen av skolan har lidit av ett systemfel. Skolor har fått olika stor ersättning per elev beroende på vilken huvudman som äger och driver dem. Ersättningen har alltså inte styrts av om skolorna håller tillräckligt hög utbildningskvalitet eller av om tillräckligt många väljer dem, utan av om huvudmannen är offentlig eller enskild. Friskolor och framför allt eleverna i friskolor har varit diskriminerade och är så alltjämt. Ersättningen bör vara lika för alla elever oavsett skolans huvudman. Undantaget är elever med särskilda behov. De fria skolorna har breddat det pedagogiska utbudet och gett många fler barn möjlighet att finna den miljö som passar dem bäst. Konkurrensen från de fria skolorna bidrar till att höja kvaliteten i hela skolsystemet. Dessutom är många av de fria skolorna mycket effektiva. Vissa klarar t.ex. högre lärarlöner trots lägre eleversättning än kommunala skolor. Det finns all anledning att politiskt uppmuntra framväxten av friskolor. Skolministern sade att det är Skolverket - och inte kommunerna - som prövar en friskolas rätt till bidrag. Detta är förvisso sant, men det är - som skolministern vet - långt ifrån hela sanningen. Det står nämligen så här om de fria skolornas rätt till bidrag: "Förklaring skall dock inte lämnas, om skolans verksamhet skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen -." Detta innebär att kommunerna i sina yttranden till Skolverket kan framföra t.ex. kommunalekonomiska invändningar eller hävda att en kommunal skola skulle påverkas negativt av etableringen av en friskola. I så fall kan Skolverket säga nej till bidrag. I realiteten, skolministern, kan en kommun medverka till att stoppa etableringen av en friskola. Detta skapar osäkerhet om villkoren för friskolorna, och det hämmar de fria skolornas möjligheter. Friskolorna har genomgående en låg elevkostnad, vissa lägre eller betydligt lägre än den offentliga skolan. Att kommunerna har dragit på sig höga fasta kostnader för skolan vittnar om ett systemfel, som enligt min mening friskolorna knappast skall behöva lida för. Eleversättningen bör inte vara beroende av huvudman, utan skall vara lika för alla elever oavsett vilken skola de väljer att gå i. Det är inte den kommunala skolformen som sådan som en insiktsfull utbildningspolitik skall slå vakt om, utan kvaliteten och valfriheten i våra barns och ungdomars utbildning. Herr talman! För att premiera kvalitet i utbildningen och lika villkor för alla skolor, oberoende av huvudman, menar jag att ett nationellt skolpengssystem bör skapas. Ersättningens grundprincip bör vara att ersättningen skall vara lika för alla elever, men med möjlighet till extra ersättning för barn med särskilda behov. Därmed faller skolministerns argumentation mot en nationell skolpeng. Skolministern glider också i svaret och argumenterar plötsligt inte mot en "nationell" utan mot en "generell" skolpeng. Helt klart är det så - som skolministern sade - att alla barn är olika och har olika behov och förutsättningar. Det är just därför som de fria skolorna är så viktiga att slå vakt om - för att bryta konformiteten och skapa utrymme för valfrihet. En skolas möjlighet till att erhålla skolpeng bör av princip följa av om den uppfyller objektivt ställda kriterier och uppfyller en objektiv bedömning. Vidare skall den vara oberoende av dess huvudman. Det nyligen antagna förslaget till finansiering av friskolorna har allvarliga brister och öppnar för godtycke. Det är dumt att "golvet" för ersättningen till de fristående skolorna har tagits bort. Risken är att kommunerna kommer att dölja kostnader för den kommunala skolan, när basen för ersättningen till friskolorna skall beräknas. Inte minst kan detta gälla t.ex. lokalkostnader. En nationell skolpeng skulle ge mycket bättre, tydligare och mer förutsebara villkor för de fria skolorna.
Herr talman! Sten Tolgfors är säkert medveten om att efter det att lagändringen hade trätt i kraft med den nya bestämmelsen om fristående skolor - som vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet står bakom - blev antalet ansökningar om att starta friskolor rekordmånga. Men det tycks inte ha lett till någon hämsko på den utveckling som Sten Tolgfors värnar om. Sten Tolgfors vet säkert också att det inte är kommunens yttrande som avgör om en skola får starta eller inte, utan det är fråga om Skolverkets bedömning. Som grund för Skolverkets bedömning finns bl.a. kommunens yttrande. Skolverkets grunder för beslut är reglerade i lag och i lagens förarbeten. Verket är inte beroende av vad kommunen framhåller i sitt yttrande. Skolverket kan enbart ta hänsyn till de faktorer som man enligt lagen har möjlighet att ta hänsyn till. Sten Tolgfors säger att eleverna skall få bidrag som är likvärdiga oavsett vilken huvudman skolan har. Jag delar den uppfattningen. Det är just det systemet som vi nyligen har infört. Med den nuvarande lagstiftningen ges skolorna likvärdiga bidrag oavsett huvudman. Däremot ges eleverna olika bidrag beroende på deras behov. Men det är inte en skillnad i fråga om huvudman. Det förslag som Sten Tolgfors parti lade fram gällde just en skillnad i bidragsgivningen beroende på huvudmannaskap. Man ville ha en annan bidragstilldelning just för de fristående skolorna. Jag tycker att Sten Tolgfors diskussion om en nationell skolpeng låter litet väl naiv. Självfallet är inte bara individuella skillnader skälet till att olika elever måste få kosta olika mycket för att kunna ge en likvärdig utbildning. Det finns också strukturella skillnader i olika delar av vårt land. I våra mer glesbebyggda delar är det nödvändigt att kunna finansiera skolor med ett lägre elevunderlag och därmed en högre kostnad per elev än i våra större städer eller mer tättbebyggda områden. Vissa delar av vårt land har av olika skäl andra strukturella egenheter som gör att kostnaderna blir högre. Det är kostnader som inte täcks in i skrivningen om särskilda resurser till elever med behov av särskilt stöd. Därför är det naivt att tro att en nationell skolpeng som skall fördelas lika per elev med enbart något litet tillägg till vissa elever med särskilda behov, skulle utgöra någon som helst förutsättning att lägga grunden för en likvärdig utbildning i vårt land.
Herr talman! Det var mycket retorik från skolministern och tyvärr ganska litet innehåll. Vi moderater vill säkerställa sammanhanget mellan de mål och riktlinjer som staten sätter upp och de resurser som varje skola får. Det är kommunernas ansvar att anslå medel som skall göra det möjligt att uppnå målen. Många kommuner saknar system för uppföljning och utvärdering av de egna skolorna, vilket Skolverket har påpekat. Sambandet mellan nationella mål för skolan och lokala resurser blir alldeles för svagt, inte minst i dessa tider med dålig ekonomi. Huvudpoängen med ett nationellt skolpengssystem är dock att alla skolor skall behandlas lika. Nu garanteras en lägsta nivå på anslagen i linje med kravet på en likvärdig utbildning över hela landet. Skolorna behandlas likvärdigt oavsett i vilken kommun de ligger eller vilken huvudman de har. Dessutom försvinner en förhandlingssituation mellan kommunerna och de fria skolorna. Det förbättrar radikalt skolornas ställning och möjligheten att starta fria skolor. Ministern hänvisar till en rapport som Skolverket har lagt fram om skolans kostnader. Resultaten i rapporten ger tvärtom stöd för idén om en nationell skolpeng. Skolverket visar att kommunernas kostnader för skolan i stort sett kan räknas fram utifrån objektiva kriterier som t.ex. avstånden mellan invånarna, andelen barn med utlandsfödda föräldrar och antalet små skolor. På objektiv grund skulle man därmed kunna fördela medel också på kommunnivå. Med utgångspunkt i detta kan man modifiera anslaget med tanke på de specifika behov som enskilda barn har. Det är alltså inte på det sätt som skolministern har försökt göra gällande, nämligen att det system jag talar mig varm för bara tar hänsyn till barn med särskilda behov utan också till andra kriterier. Det borde rimligen vara irrelevant vem som äger eller driver en skola, så länge som verksamheten uppfyller de uppställda kvalitetskrav som finns uttryckta i skollag, läroplan och kursplaner. Jag menar att det är ett samhällsintresse att de grundläggande kvalitetskraven är lika för alla skolor oavsett huvudman. I flera år har en omfattande debatt pågått om kvaliteten på de fria skolorna. Den debatten är viktig. Det är dock förvånande att samma debatt om kvalitetskrav inte förs om den offentligt drivna skolan, där en helt dominerande del av landets barn går. Det faktum att en skola ägs och drivs offentligt innebär inte att den per definition är en skola med godtagbar kvalitet. Den offentliga skolan har i alltför hög grad skyddats från granskning och debatt, när ljuset helt har riktats mot friskolorna. Vi vet, Ylva Johansson, att förhållandena på många håll är oacceptabla också i den offentliga skolan. Mobbning förekommer alltför ofta. Det har jag debatterat med skolministern tidigare. Lärarna saknar på många håll ett ledarskap i skolan, även i offentlig och nationell skolpolitik. Underhållet av miljön i skolorna är på många håll eftersatt, och stämningen är på många håll orolig. Alla skolor som omfattas av skolplikten bör omfattas av samma kvalitetskrav och samma krav på granskning. Granskningen skall inte göras av kommunerna - som är part i målet - utan av en fristående nationell organisation, ett granskningsinstitut. Här skiljer jag mig alltså i uppfattning från Ylva Johanssons syn på Skolverket. Det är i och för sig välkommet att regeringen nu säger sig inse behovet av ytterligare kvalitetsuppföljning. Det är ett gammalt moderat krav. Men enligt min mening bör det inte läggas på Skolverket, utan avskiljas till en fristående utvärderare. Herr talman! De fria skolornas villkor är inte bara en renodlad utbildningsfråga - även om detta är det centrala. Det är också en näringspolitisk fråga. Skoloch utbildningssektorn har varit alltför stängd för enskilda alternativ och driftsformer. Många människor med egna visioner och ambitioner om hur skolan skulle kunna drivas och utvecklas har förhindrats att förverkliga dem. Resultatet är bristande mångfald, bristande möjligheter för lärare att välja arbetsgivare, bristande möjligheter för skolans personal att forma och utveckla verksamheten. Och - sist men inte minst - bristande valmöjligheter för Sveriges elever. Inte minst har hindret mot nya friskolor stängt dörren för kvinnligt entreprenörskap.
Herr talman! Jag delar inte uppfattningen att det finns ett sådant stort hinder mot fristående skolor. Jag tycker också att den stora mängd ansökningar som har kommit in efter det att riksdagen beslutade om nya regler, tyder på att den uppfattningen inte är särskilt vanlig bland dem som driver fristående skolor. Sten Tolgfors argumenterar för två viktiga principer. Att bidragsnivån i fråga om eleverna i skolan skall vara oberoende av huvudmannen är den ena. Den andra är att det skall vara samma kvalitetskrav i skolorna oavsett huvudman. Det är precis de två förändringar som regeringen har föreslagit och som riksdagen har ställt sig bakom. Det råder ingen oenighet om det nu är Sten Tolgfors uppfattning att det skall vara samma regler. Den uppfattningen har också jag, och den har regeringen och riksdagens majoritet. Den finns också uttryckt i den lagstiftning som nu gäller. Bidrag skall ges till eleverna i skolan oavsett huvudman. Bidragsnivån skall vara oberoende av huvudmannaskapet. Det kvalitetskrav som ställs på skolan skall också gälla oavsett huvudmannaskap. De är de förändringarna vi nyligen har infört. Sedan delar jag uppfattningen att det behövs en skärpning av kvalitetskontrollen i de kommunala skolorna. Det krävs på samtliga nivåer. Det är också ett av huvudnumren i den nationella utvecklingsplan som regeringen nyligen har lagt fram. Kvalitetssäkringen måste förbättras på samtliga nivåer. Det gäller den enskilda skolan, det gäller kommunen och det gäller staten. Det handlar både om kontroll och om stöd för utveckling och uppföljning. I det avseendet kan vi inte vara nöjda med vad kommunerna hittills har presterat. Där krävs en klar förbättring på alla nivåer. Skolverket har där en central uppgift. Det kommer att få en något förändrad roll för att kunna uppfylla denna uppgift på ett så effektivt och bra sätt som möjligt.
Herr talman! Den stora utvecklingen för friskolorna kom i gång när den borgerliga regeringen införde förutsägbara villkor för finansieringen. Då kom den stora explosionen på friskolesidan. Jag är glad att intresset för att starta friskolor fortsätter. Jag tror att många har insett fördelarna med de fria skolorna. Det är möjligt att skolministern delar mina ambitioner, men hon delar dem inte i praktiken. Det finns ett antal falluckor i det förslag som regeringen har drivit igenom. Golvet för ersättning har t.ex. tagits bort. Det lämnas åt varje kommun att bestämma ersättningen. Det öppnar för godtycke. Risken är att kostnader för de kommunala skolorna döljs när basen för friskolornas ersättning skall beräknas - jag vill säga det igen. Risken är också att de kommunala skolornas möjlighet till anpassning av sina faktiska kostnader minskar när kostnader flyttas runt inom den kommunala ekonomin. Ett exempel kan vara höga kommunala lokalkostnader, något som ibland anges som ett skäl till ersättningen, alltså ersättningen per elev, till friskolorna skall hållas lägre än till den offentliga skolan. Jag menar att det tvärtom är bra att friskolornas exempel sätter tryck på den offentliga verksamheten - både när det gäller kvalitetsutveckling och kostnadsutveckling. Jag menar att det därför sammantaget är mycket tveksamt om de fria skolorna kommer att få de lika villkor som Ylva Johansson retoriskt talar om. Det är orimligt att barn skall hindras från att söka sig till den skola och den utbildningsform där de bäst kommer till sin rätt och får den undervisning de bäst kan tillgodogöra sig. Det är förvisso korrekt, som Ylva Johansson sade tidigare, att det är Skolverket som gör bedömningen. Men den mening som jag nyss citerade visar ju att kommunerna, med hänvisningar till kommunalekonomiska skäl och till att en kommunal skola kanske skulle konkurreras ut om eleverna i hög grad valde en friskola, skulle kunna försöka påverka Skolverket till att stoppa godkännandet av en friskolas bidrag. Det öppnar för godtycke. Det är inte lika villkor. Det är ingen som går in och stoppar en kommunal skola om den skulle konkurrera ut en friskola. Därför menar jag att det krävs en nationell skolpeng för att få ännu mer fart på den positiva utvecklingen inom friskolerörelsen.
Herr talman! Med den lagstiftning som finns när det gäller prövning av bidrag till nystartade skolor, är det Skolverket som prövar. I denna lagstiftning finns det inget skydd för kommunala skolor. Däremot finns det ett skydd för elever som redan finns i en kommunal eller fristående skola så att de inte genom ett nytt beslut får sin skolsituation avsevärt försämrad. Det är samma slags lagstiftning som också den tidigare borgerliga regeringen införde, fast då på gymnasial nivå. Under den tid då denna lagstiftning har tillämpats på gymnasial nivå, tycker jag att man kan vara relativt nöjd med resultatet. Det handlar inte om att skydda vissa skolor. Det handlar om att skydda elever och om att möjliggöra en likvärdig skolgång. Sedan vill jag också säga något om tilldelningen av bidrag. Det är inte så att kommunerna godtyckligt kan bestämma bidragsnivån till fristående skolor. Också i det avseendet finns det en lagstiftning som är mycket skarp. Man skall använda samma grunder och principer för tilldelningen som man gör i fråga om kommunala skolor. Jag tror inte att det finns någon grund för den oro Sten Tolgfors här ger uttryck för, men jag har ändå tagit fasta på att många skolor uttryckt en sådan oro. Mot den bakgrunden kommer regeringen inom kort att tillsätta en särskild expertkommitté som får till uppgift att följa tillämpningen av den nya lagstiftningen för att kunna säkerställa att den faktiskt fungerar enligt de intentioner regering och riksdag har haft. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att jag tror att Sten Tolgfors i sin argumentation slår in en del öppna dörrar i förhållande till regeringen. I ett avseende skiljer vi oss dock. Sten Tolgfors vill stimulera tillkomsten av fler fristående skolor, medan jag anser att antalet fristående skolor och omfattningen av de fristående skolorna i vårt gemensamma skolväsende är beroende av om elever och föräldrar väljer dessa skolor eller inte.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att Skolverket skall följa riksdagens beslut när det gäller statlig tillsyn och momsbefrielse för skolor som inte har offentlig huvudman. Enlig skollagen kan regeringen förklara en fristående skola berättigad till bidrag om utbildningen ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan förmedlar och om skolan även i övrigt väsentligen svarar mot gymnasieskolans allmänna mål. De fristående skolor som inte uppfyller dessa krav, kan ändå ställas under statlig tillsyn om utbildningen utgör ett från nationell synpunkt värdefullt komplement till gymnasieskolan. Ansökan om statlig tillsyn skall lämnas till Skolverket. Därefter skall Skolverket överlämna ansökningarna tillsammans med eget yttrande till regeringen. Enligt förordningen om fristående skolor, dvs. i det här fallet kompletterande skolor, skall Skolverkets yttrande innehålla en bedömning dels av skolans betydelse som ett värdefullt komplement till gymnasieskolan sett ur nationell synpunkt, dels av om inträdesvillkor och urvalsgrunder är godtagbara. I samband med riksdagsbeslutet om moms på utbildning framgick det enligt utbildningsutskottets yttrande och skatteutskottets betänkande att förslaget om moms på utbildningsområdet kan medföra vissa icke önskvärda effekter. Utskotten pekade bl.a. på att det finns längre yrkesutbildningar som anordnas av fristående skolor som inte står under statlig tillsyn som kan komma att behandlas annorlunda vad gäller moms, utan att det finns några egentliga skäl för detta. Utskotten ansåg därför att sådana utbildningar borde undantas från moms utan att detta strider mot EG:s regler. Utskotten ansåg vidare att de nuvarande bestämmelserna lämnar ett utrymme för ökade möjligheter att ställa fler fristående skolor under statlig tillsyn. En förutsättning för en sådan utvidgning av tillsynsförfarandet är dock att tillsynen inte regelmässigt medför rätt till studiestöd för dessa skolors elever. En annan förutsättning är att de utbildningar som ställs under statlig tillsyn uppfyller vissa krav. Detta innebär att utbildningarna måste vara ett värdefullt komplement till gymnasieskolan, och att utbildningarna måste omfatta minst en termins effektiv undervisning. Skolverket har bedömt Naprapathögskolans betydelse från nationell synpunkt i enlighet med gällande regler. Ärendet om Naprapathögskolan är fortfarande under beredning. Det är regeringen som fattar beslut om statlig tillsyn. För alla ansökningar om statlig tillsyn för nästa läsår kommer regeringen att fatta beslut allra senast den 30 juni i år.
Herr talman! Jag får tacka skolministern för svaret, men jag måste tyvärr säga att jag inte har blivit särskilt mycket klokare av det. Jag tycker nog att det är något av goddag - yxskaft över det hela. Svaret innebär att eleverna vid Naprapathögskolan fortfarande får leva under stor oro och osäkerhet. Som ärendet ser ut för närvarande, jag hoppas att det enbart är för närvarande, håller Naprapathögskolan på att råka ut för något av moment 22. Skolan kan inte bli momsbefriad för att den inte står under statlig tillsyn, och den kan inte få statlig tillsyn för att den inte är klassad som en kompletterande gymnasieskola utan som en yrkeshögskola. Det är en beteckning som egentligen inte finns i verkligheten, men skolan existerar dock sedan 1970. Enligt det beslut som fattades av riksdagen i december 1996 om mervärdesskatt på vissa utbildningar krävs nämligen att en skola står under statlig tillsyn för att den skall bli momsbefriad. Naprapathögskolan ansökte i april 1996 om sådan tillsyn, men av Skolverkets beslut av den 10 mars i år framgår följande: Verket anser inte att Naprapathögskolan kan hänföras till kompletterande skolor på gymnasienivå utan att den i första hand skall ses som en yrkeshögskola. Verket konstaterar också att skolan sannolikt har en mycket hög standard, att utbildningen är efterfrågad och att den leder till ett legitimerad yrke inom sjukvården. Skolverket yttrar sig över huvud taget inte i momsfrågan. behandlades den 4 december 1996 här i kammaren hänvisade utskottet till utbildningsutskottets yttrande, där det klart framgår att förslaget om moms inom utbildningsområdet kan medföra vissa icke önskvärda effekter. Detta framförde också skolministern här i vissa delar. Utskottet tänkte främst på sådan yrkesutbildning som anordnas av fristående skolor som inte är kompletterande skolor och där utbildningskostnaderna, som ofta är mycket betydande, finansieras helt av eleverna själva. Utbildningsutskottets socialdemokratiske representant citerade i debatten detta uttalande av ett - vad jag förstår - enigt utskott. För eleverna vid Naprapathögskolan handlar utgifterna om ca 220 000 kr per student under en fyraårig utbildning och ett femte oavlönat praktikår. Utskottet ansåg att denna typ av utbildning skulle undantas från beskattning. Med det svar jag hittills har fått måste man då i dagens läge fråga sig: Vad är det som gäller? Med en välvillig tolkning kan jag se en öppning i att skolministern säger att ärendet fortfarande är under beredning, och att nuvarande regler gäller i avvaktan på den pågående utredningen. Min fråga måste bli: Tänker regeringen följa riksdagens beslut och därmed bevilja naprapathögskolan momsbefrielse?

Herr talman! Fru statsråd! Ärade meddebattörer! Vi från moderat håll, och även Folkpartiet och kristdemokraterna, hade en annan uppfattning om införandet av moms på främst privata utbildningar. Men nu är beslutet fattat, och det gäller att göra det bästa av den situation som regeringen försatt oss i. När vi diskuterade och debatterade frågan utifrån skatteutskottets betänkande, där också utbildningsutskottet hade yttrat sig, handlade det väldigt mycket om eftergymnasiala yrkesutbildningar som bedrevs av utbildningsanordnare som man kan kalla för kompletterande skolor, fristående skolor eller motsvarande. En hel del av dessa utbildningar är långa, precis som Gullan Lindblad sade. Det gäller utbildning i allt från design och reklam till yrkesförarutbildning. Den enskilde satsar mycket pengar på dessa utbildningar, eftersom de inte berättigar till någon statlig finansiering. Jag skall litet kort citera ur det betänkande som riksdagen fattade beslut om. Där står ordagrant: "När det gäller frågan om moms på yrkesutbildning delar skatteutskottet utbildningsutskottets uppfattning att regeringen bör kunna ställa fler skolor än för närvarande under statlig tillsyn så att skolorna därigenom får momsbefrielse. En utredning får arbeta med att skyndsamt ta fram kriterier för att få ställas under statlig tillsyn. Tills utredningen är färdig bör regeringen skyndsamt och generöst pröva tillsynsärendena och bortse från att ansökningar egentligen skall vara inlämnade den 1 april året före det år då tillsynen skall börja." Ser man på svaret från skolministern och på Skolverkets hantering av utbildningarna är det precis som Gullan Lindblad säger: Man hamnar i ett moment 22. Var de än prövas finns det tydligen inget regelverk som stöttar detta. Det är djupt bekymmersamt. Man kan säga att en del av dem är eftergymnasiala kompletterande skolor. Ylva Johansson upprätthåller sig mycket i sitt svar med att jämföra dessa skolor med den gymnasiala utbildningen. Men det är inte det som det handlar om! Det handlar de facto om yrkesutbildningar som är postgymnasiala. Det är ju det som är det stora bekymret. Jag måste fråga skolministern: Vilka direktiv har Skolverket fått från regeringens sida för att göra prövningarna? Vad som behövs för att komma till rätta med detta är att regeringen agerar väldigt snabbt. Jag tycker att svaret är inkonsekvent. På s. 2, i början, tar skolministern upp samma sak som utbildningsutskottet sade - att det rör sig om längre yrkesutbildningar. Sedan för hon ett resonemang om detta som hamnar i att dessa utbildningar skall vara ett värdefullt komplement till gymnasieskolan för att kunna få tillsynen. Men det är ju inte det som det handlar om, utan det här är en helt annan typ av utbildning. Regeringen måste se till att rätta till detta ganska snabbt, komma till skott och fatta nödvändiga beslut. De stora förlorarna i detta är för det första studenterna, som förutom själva utbildningen får betala moms på den, och för det andra utbildningsanordnarna, som förlorar mycket pengar på denna tingens ordning. Skolverket fått rätt direktiv från regeringens sida?
Herr talman! Det var inte mycket till svar som statsrådet lämnade Gullan Lindblad. Det rimmar dessutom inte alls med vad skatte och utbildningsutskotten uttalat i ärendet. I skatteutskottets betänkande uttalas följande: "Regeringen bör i avvaktan på utredningsresultatet skyndsamt och med en generös tillämpning av gällande bestämmelser pröva ansökningar från skolor som vill få statlig tillsyn." Utbildningsutskottet har i sitt yttrande till skatteutskottet uttalat sig på följande sätt: "Utskottet förutsätter därför att regeringens prövning av tillsynsärenden i avvaktan på utredningsresultatet sker skyndsamt och med generös tillämpning av gällande bestämmelser." Det är hur tydligt som helst att regeringen inte har följt de intentioner som ifrågavarande utskott har förväntat sig. I dag är det den 10 april, och nästan samtliga berörda utbildningsföretag saknar besked från regeringen. Det är upprörande! Vi i den borgerliga oppositionen i respektive utskott avvisade förslaget om moms på utbildning. Detta gjorde vi i avvaktan på att frågan om vilket kriterium som skall gälla för att en utbildningsanordnare skall kunna bli erkänd av det allmänna skulle bli föremål för utredning. Vi poängterade också vikten av att utredningen skulle utnyttja de vida ramar som EG-direktiven ger möjlighet till. Jag skall återge några uttalanden från majoritetens företrädare i utskottet under debatten här i kammaren. Det första gäller Vänsterns Per Rosengren som uttryckt sig på följande sätt: "Jag är fullkomligt övertygad om att de utbildningar som ledamöterna i skatteutskottet och i utbildningsutskottet var eniga om i första hand skall undantas från mervärdesskatt, dvs. yrkesutbildningarna till naprapat och alla de marknadsutbildningar som finns, kommer att bli undantagna från mervärdesskatt; det står tämligen klart."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 Majoriteten avvisade förslaget, uppenbarligen i den förvissningen att det inte fanns någon tvekan om att den ifrågavarande utbildningen skulle vara momsfri. Skolverket har uppenbarligen inte förstått majoritetens intentioner med anledning av att de avstyrker naprapaternas ansökan. För att inte eleverna och de aktuella utbildningsföretagen skall känna sig totalt grundlurade är det nödvändigt att regeringen på det generösa sätt som riksdagen har uttalat omgående behandlar och beslutar om de ansökningar som är aktuella för närvarande. I dag har vi i skatteutskottet behandlat ett initiativ från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att de som får ett positivt beslut på en sådan ansökan om statlig tillsyn skall befrias från moms från den 1 januari 1997, dvs. en retroaktiv tillämpning. Initiativet har föranletts av en uppgift om att ett av de utbildningsföretag som har ansökt om tillsyn drabbas av en momskostnad på 5 miljoner kronor om inte tillstånd beviljas. Skolans existens är därmed hotad och den årliga kadern av 3 000 studenter kan förlora en kompetent utbildningsanordnare. Jag vill ställa två frågor till statsrådet. Inser statsrådet nödvändigheten av att de aktuella ansökningarna avgörs omgående och att besluten grundas på en generös tillämpning, precis som riksdagen har sagt? Behöver riksdagens beslut kompletteras med anledning av Skolverkets yttrande över Naprapathögskolans ansökan? Det som står där är ju egentligen ganska allvarligt. Det har också påpekats av Gullan Lindblad och Ulf Melin. Vad händer med regeringen? Nu skall den fatta beslutet. Det vill vi ha reda på nu.
Herr talman! Jag håller med om mycket av den problembeskrivning som presenteras här. Många av de här skolorna befinner sig i ett mycket besvärligt läge. Det gäller kanske framför allt eleverna som går där. De elever som redan går på utbildningen är befriade från moms under vårterminen. Därför är det viktigt att de får beslut i god tid innan höstterminen skall börja. Vi vet också att vi sedan tidigare har haft problem med gränsdragningen mellan olika fristående skolor som har bedrivit efterfrågad utbildning av tillräckligt hög kvalitet, men som ändå även tidigare i systemet har fallit mellan stolarna på olika sätt. Den frågan har fått en allt större aktualitet i och med den nya momsbeläggningen. Det finns två typer av problem som diskuteras samtidigt. Den ena handlar om det konkreta aktuella fallet, dvs. om Naprapathögskolan, och jag kan förstås inte gå in på det enskilda fallet. Skolverket yttrar sig enligt gällande förordning, men det är regeringen som beslutar. Regeringen bereder fortfarande frågan och kommer att fatta beslut när beredningen är avslutad. Jag kan inte föregripa det beslutet. Till Gullan Lindblad vill jag säga att regeringen självfallet avser att följa riksdagens beslut. Men av det kan man inte dra slutsatser i ett enskilt fall. Det generella behovet att förändra den förordning som i dag styr avgränsning för de fristående skolorna är mycket stort. Det är också därför regeringen har tillsatt en enskild utredare, Ann-Cathrine Haglund, som nu har påbörjat arbetet med denna utredning. Vi säger så här i direktiven: Om fler skolor eller skolor med annan inriktning än de nuvarande kompletterande skolorna skall bli momsbefriade uppstår ett behov av nya kriterier för urvalet av dessa skolor, kriterier som inte nödvändigtvis behöver vara definierade på samma sätt som nuvarande kriterier för skolor som står under statlig tillsyn. Utredaren skall tydliggöra gränsdragning av kriterierna för vilka skolor som skall stå under statlig tillsyn, få statsbidrag eller vara berättigade till studiestöd samt föreslå kriterier för vilka övriga skolor som bör vara befriade från mervärdesskatt. Utredaren skall lämna förslag till avgränsning av de skolor som bör befrias från mervärdesskatt. Det är dessa förslag som kommer att ligga till grund för förändringar av förordningen. Syftet med detta är naturligtvis att uppfylla det som riksdagen har beställt. Men gränsdragningarna är inte alldeles lätta att definiera i förordningen. Det är därför vi behöver en utredning för att kunna göra dessa gränsdragningar så att förordningen kan vara giltig för många utbildningar.

Herr talman! Jag tycker att det känns litet bättre sedan jag har hört skolministern förtydliga litet grand dels vad som verkligen har sagts i direktiven till utredningen, dels att ärendet ännu inte är slutfört utan att regeringen skall ta ställning när utredningen visat på framkomliga vägar, precis som jag hade hoppats. Nu hoppas vi att det här regelverket blir klart ganska snart. Precis som mina kolleger har sagt, drabbas ju skolan och framför allt eleverna under tiden. Det är elever som får låna varenda krona, och de går ändå på en mycket kvalificerad utbildning. Jag har tagit upp Naprapathögskolan därför att den intresserar mig särskilt, men detta har naturligtvis en vidare betydelse än så. De har blivit ganska oroade på skolan, och de har också skrivit en särskild skrivelse till departementet där de påtalar vilken viktig och bra utbildning detta är. Det är alltså en utbildning som har pågått sedan 1970 och blivit mer och mer kvalificerad. Det är en fyraårig postgymnasial utbildning där intagningsgrunden är treårigt gymnasium. Nivån och undervisningsformerna är högskolans. Det är alltså inte något komplement till gymnasieskolan. Det är viktigt att säga att det är en yrkeshögskola som tyvärr inte finns i verkligheten. Jag hoppas också att regeringen kommer att bli mer pådrivande så att vi får en yrkeshögskola här. De säger också från skolans sida att de mycket hellre vill ha stöd och uppmuntran från statsmakternas sida än något försök att mot Skolverkets inrådan pressa ned dem i en gymnasiefålla. Det är inte någon kompletterande gymnasieskola. I kontakter med Skolverket har de också fått beröm och mött en positiv inställning. Men Skolverket har alltså gått efter nuvarande regelverk. Min förhoppning är att det verkligen blir en förordning som möjliggör momsbefrielse. K-G Svenson citerade vad Per Rosengren hade sagt om att det egentligen inte är någon skattemyndighet som skall göra bedömningen om det skall vara momsbefrielse eller inte, utan att det är Skolverkets bedömning som skall gälla. Då gäller det också att Skolverket verkligen vet vad som kommer att gälla framgent. Min förhoppning är att regeringen inte skall lägga moms på en lång yrkesutbildning som leder till legitimation och som, även om det finns mycket krångel i detta, i dag också kan leda till forskarutbildning. Det är ytterligare en fråga som vi kan gå in på i ett annat sammanhang. Vi vill att Naprapathögskolan och liknande skolor - jag hörde ju ett avskräckande exempel här om skolor som kanske t.o.m. står inför konkurshot - mycket snabbt kan få ett positivt beslut från regeringen där regeringen till alla delar följer det beslut varom det råder enighet i såväl utbildningsutskottet som i skatteutskottet.
Herr talman! Jag vill föra den principiella diskussionen utifrån det svar som Gullan Lindblad fått på interpellationen. Det som gör mig väldigt orolig är att Skolverket gör en, som jag tycker, mycket snäv bedömning i sitt utlåtande till regeringen. Jag hoppas att regeringen faktiskt rättar till detta. Det är ju många skolor och många elever som väntar på svar. Man kan möjligtvis säga att de här utbildningarna är kompletterande skolor, men framför allt är de eftergymnasiala. Det som gör att jag reagerar starkt är att man hänvisar till skollagen och fristående skolor och sedan jämför dessa skolor med gymnasieskolor. Det handlar egentligen inte om det. Det är bra att direktiven är klara till utredningen. Det hade varit bättre om utredningen hade varit gjord innan Finansdepartementet kom med en proposition som sätter riksdag och regering i ett besvärligt. Det hade varit betydligt smartare att man hade gått den vägen. Innan utredningen är klar handlar det om att Skolverket och framför allt regeringen behandlar tillsynsfrågan välvilligt och att man då också blir momsbefriad. Utskotten var väldigt tydliga och sade att detta måste klaras ut. Det finns ju även skolor som kanske inte vill ha bidrag och sådana saker utan bara vill slippa momsen framför allt för eleverna eftersom detta drabbar den enskilde. Jag menar att tillsynsfrågan måste klaras av snabbt så att eleverna slipper att betala momsen. Sedan får nästa steg bli att bedöma de olika kriterierna och vilken form som de här skolorna sedan skall ha inom utbildningsväsendet. Det viktigaste är att man klarar ut tillsynen.
Herr talman! Jag vill komplettera Ulf Melin och säga att det t.o.m. hade varit bättre om vi hade avslagit propositionen i riksdagen i den delen och gjort utredningen innan vi hamnade i den här situationen. Den är nämligen inte bra. Den inger osäkerhet. Det är inte heller så, statsrådet, att alla får befrielse från moms för vårterminen. Det förutsätter ju att man gör en förskottsinbetalning, och det har inte alla gjort. Alla har t.ex. inte haft råd med det. Så är det alltså inte. Det är viktigt, när ni nu behandlar frågorna, med generös tillämpning. Innan vi införde de här bestämmelserna var utbildningsföretagen momsbefriade. Det är oerhört viktigt att man funderar över detta när regeringen och statsrådet fattar beslut. Också i en utredning sade man att det skulle vara momsbefrielse även sett ur ett EG-perspektiv. Det följer alltså EG-rätten. Den är t.o.m. vidare än vad man sade i utredningen, så ni kan egentligen få in mycket mer. Det är viktigt att Sverige tar till vara de möjligheter som finns i de här sammanhangen, och inte begränsar dem. Det är oerhört viktigt. Därför vill jag starkt påpeka för statsrådet att före den 1 januari var de utbildningsföretag som vi har talat om, liksom många andra av de företag som finns, momsbefriade. Jag är säker på att de företag som kommit in med ansökan var momsbefriade då. Jag förutsätter att de får tillsynsfunktion, så att de även efter den 1 januari kan bli momsbefriade och få möjlighet att bli godkänd utbildningsanordnare. Jag hoppas att vi får ett klokt förslag också från utredarens sida, som förhoppningsvis tar hänsyn till vad som sker i Europa. Jag tror att de bestämmelser man har i Belgien, som har åberopats i de här sammanhangen, är en bra grund att stå på för utredaren.
Herr talman! Jag tar till orda därför att jag var med och slogs för behörigheten för naprapaterna en gång i tiden. Då tog vi fram information om utbildningssituationen och pekade på vilken hög nivå utbildningen egentligen låg på. Det låg ju till grund för att man skulle ge dem ett erkännande. Då är det klart att man blir litet betänksam när vi inte kan behandla de här yrkesutbildningarna på samma sätt som andra högre utbildningar. Det är inte så konstigt om EG-rätten har en annan inriktning. Man har ju en annan syn i EU-länderna på alternativmedicin och alternativbehandling. Man jämställer det i många avseenden med skolmedicinsk utbildning. Det finns människor som läser 80 poäng basmedicin och sedan bygger på. Jag tror inte att någon här skulle påstå att 80 poäng basmedicin är gymnasial utbildning. Det är akademisk utbildning. Ibland får man en känsla av att det finns andra bakomliggande orsaker till att man inte får momsbefrielse. Det finns en bakomliggande syn på den här sortens behandlingar. Därför finns det ett motstånd någonstans. Det måste vi faktiskt försöka överbrygga. Det är en bra koppling också till den utredning som socialministern lovade i går eller i förrgår när det gäller att se över alternativmedicinen över huvud taget, liksom utbildningsnivåer och sådant. Kanske är andra kopplingar än enbart till Naprapathögskolan nödvändiga.
Herr talman! Det här blir på många sätt en diskussion om Naprapathögskolan, kvaliteten på dess utbildning och alternativmedicin. Den diskussionen kommer jag inte att gå in i, eftersom den rör det enskilda fallet. Jag vill säga att jag delar uppfattningen som Gullan Lindblad för fram, om att en utbildning inte skall pressas in i för utbildningen olämpliga kriterier. Man skall tvärtom gå den andra vägen och se över kriterierna i syfte att förändra dem, så att de bättre passar mot verkligheten. Det är också det som Ann-Cathrine Haglund just nu arbetar med. Hon kommer att bli klar under detta år. Det handlar alltså om hur förordningen framöver kommer att se ut och om vilka förändringar som skall göras. Det kommer att bli ett resultat av den utredning som nu har påbörjats. Sedan handlar det om de beslut som regeringen kommer att fatta med nuvarande regler och med riksdagens beslut som grund. De besluten är ju ännu inte fattade. Riksdagen har redan gjort bedömningen att fler utbildningar bör kunna ställas under statlig tillsyn inom ramen för EG:s regler, under förutsättning att det inte är kopplat till studiestöden. Jag har ingen annan bedömning än denna. Jag vill avslutningsvis särskilt säga till Görel Thurdin att det självklart inte finns några andra bakomliggande skäl till att man, som Görel Thurdin uttryckte det, får nej på momsbefrielse. När det gäller Naprapathögskolan har ännu inget beslut fattats i momsfrågan. Regeringen kommer, när beredningen är avslutad, att fatta beslut med anledning av Naprapathögskolans ansökan. Några andra bevekelsegrunder för regeringens beslut än gällande regler och riksdagens beslut kommer inte att finnas.
Herr talman! Jag tycker att den här debatten visar på att intresset är stort från i det här fallet Moderaterna och Centerpartiet, men även, vågar jag säga, från samtliga riksdagspartier. Det framkom i det enhälliga betänkandet från utbildningsutskottet, men också från samtliga partier i debatten om att fler skolor skall ha möjlighet till både tillsyn och momsbefrielse. Sedan fanns det olika uppfattningar när det gällde momsen över huvud taget, men håller vi oss till detta fanns det en stor enighet. Jag tycker att tillsynsfrågan naturligtvis är den viktigaste frågan just nu. Det är min förhoppning att skolministern struntar i Skolverkets byråkratiska syn i den frågan. De har uppenbarligen inte läst riksdagens betänkande. Snarare är det väl så att man sitter fast i tidigare regler, vilket också framgick av svaret. Nu hoppas jag på ett självständigt och gott beslut från skolministern. Jag tycker att det finns saker som tyder på detta. Sedan gäller det kriterierna i ett andra skede. Men det viktiga är att man får tillsynsbeslut. Därav följer ju att också momsbefrielse kan ske. Jag vill, som den optimist jag är, tolka det så att vi i mitt fall, eftersom det är jag som har ställt en fråga om det, kan förvänta oss att Naprapathögskolan blir befriad från moms genom att den blir ställd under statlig tillsyn, och att det därav även följer att andra skolor som har liknande postgymnasiala utbildningar också får glädjas åt detta.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att beslut i det enskilda fall som är aktuellt, kan regeringen självfallet lämna först efter avslutad beredning. Debatten har visat, vilket också Gullan Lindblad tar upp, på behovet av att se över de regler och kriterier som gäller för den mycket udda grupp av utbildningar som i dag ofta faller mellan två stolar eller går in under beteckningen kompletterande skolor. Det är ingen alldeles lätt uppgift att formulera de kriterier som skall ligga till grund för att bedöma utbildningar som är udda och olika, och som också bör förbli - många av dem - udda och olika. Det är en ganska svår uppgift som utredarna har framför sig att lägga fram de förslagen till nya kriterier.

Herr talman! Jag har en fråga till socialminister Margot Wallström. Socialstyrelsen har gjort en utvärdering av handikappreformen. Den visar att endast ca 1 300 personer med psykiska funktionshinder har fått någon form av stöd enligt LSS. Socialstyrelsen anser att det är ett alarmerande resultat. De här grupperna har ju ett stort behov.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns ytterligare en sak att tänka på när det gäller de psykiskt funktionshindrade, nämligen att de inte alltid själva kan tillvarata sin rätt. När man skall söka om LSS stöd skall man ju själv göra ansökan.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

Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Kustbevakningen är en myndighet som berörs väldigt mycket av vårt EU-medlemskap. Vår sjögräns är ju mycket lång, och betraktas som EU:s yttre gräns. Med tanke på den vidgade hotbild som vi talar om genom det framtida Schengenavtalet och den ökande fartygstrafiken undrar jag: Vad är försvarsministern beredd att göra för att Kustbevakningen skall få de resurser som kommer att krävas i allt högre grad?
Herr talman! Jag känner väl till att Kustbevakningen har inkommit med förslag om resursförstärkningar. Det pågår naturligtvis diskussioner inom Regeringskansliet om detta och även om möjligheten att tillsätta en utredning kring Kustbevakningens framtid. Jag kan för dagen, innan regeringen kommer till riksdagen i ärendet, inte säga vad regeringens bedömning i frågan kan bli.
Herr talman! I samband med Schengenavtalet får ju Kustbevakningen en viktig roll när det gäller både inrese och utresekontroll. Det handlar ju inte bara om fartyg och ökande flygtimmar, utan även om personal. Är regeringen beredd att även ta in dessa faktorer? Samtidigt blir ju miljöräddningen till sjöss allt viktigare med tanke på ökande oljefartygstrafik mellan
Herr talman! Självklart har vi inom regeringen blick för att Schengenavtalet kommer att innebära förändringar. Men det innebär också möjligheter. Man skall ju också tänka på att Schengenavtalet innebär samarbetsmöjligheter med våra grannländer. Det är en sak som vi måste titta på även när det gäller övervakningen av sjöterritoriet och vad som kan hända där.
Herr talman! Hur samordnar man arbetet i regeringen? Sjöfartsverket har ju också en övervakande funktion genom lotsutkikar etc. i Östersjön. Där drar man ju nu ned. Det är en resurs som jag antar att Kustbevakningen är angelägen om.
Herr talman! Det är självklart att vi försöker se till att vi kan utnyttja våra samlade resurser så bra som möjligt. Ett ställningstagande kring Kustbevakningen gäller ju även Sjöfartsverket och tullen. Vi får se vad vi förmår med våra gemensamma resurser.
Herr talman! Jag skulle vilja följa upp den här frågan till försvarsministern. Det sägs att fyrverksamheten vid Landsort är hotad. Eftersom detta kom upp är min fråga: Vilken effekt tror försvarsministern att försvinnandet av fyrverksamhet vid Landsort skulle betyda för den här Kustbevakningen?
Herr talman! Ärligt talat vågar jag på rak arm inte ha någon mening om det. Jag kan förstå problemställningen, men vågar inte ha någon mening.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. SAF har alldeles nyligen gett ut en skrift som heter Fakta om Sveriges ekonomi 1997. Där finns en tabell som handlar om befolkningens utbildningsnivå. I skriften hävdas att Sverige tappar sin position när det gäller folkets utbildningsnivå i jämförelse med övriga OECD-länder. Samma sak gäller vår position i fråga om den högre utbildningen. SAF:s beskrivning, eller vilken kommentar utbildningsministern har till de här uppgifterna.
Herr talman! Jag är förvånad över att i en skrift som utger sig ge fakta om Sveriges ekonomi återfinna de här uppgifterna, som är så vilseledande. De baserar sig på gammal statistik. Dessutom är de ganska tendentiöst framställda. Som exempel vill jag nämna att det hävdas att det vid åldersklassen 22-25 år bara är 12 % som utexamineras från en längre högskoleutbildning, medan genomsnittssiffran för OECD är 16 %. Den siffran är från 1991. Prognosen för utexaminering av ungdomar med minst treårig högskoleutbildning, som är vad detta handlar om, för 1995-1996 är ungefär 30 %. Det innebär i själva verket att Sverige genom de stora satsningar som har skett på utbildning under senare år har en tätposition. Den är vi angelägna om att ytterligare förstärka. Jag vill inte påstå att det är väl beställt med allting. Det krävs mer resurser. Men den bild som här ges är vilseledande.
Herr talman! Jag vill vända mig till statsrådet Ulrica Messing. I regeringens aviserade vårproposition kommer om jag har förstått det rätt förslag om att äldre från 60 år skall förtidspensioneras för att ge plats för ungdomar. Det tolkar jag som att regeringen vill byta ut denna grupp i samhället, alltså äldre mot yngre. Man ställer då äldre mot yngre. Många äldre som vill fortsätta arbeta kan då komma att känna sig tvingade att i stället välja förtidspensionering. Jag ser det här som en pensionsfråga, där man som äldre kan gå över från en intensiv arbetstillvaro till en lugnare pensionstillvaro. Varför då inte, statsrådet Ulrica Messing, göra som Miljöpartiet föreslår, nämligen dela på jobben för alla och införa arbetstidsförkortning i stället för att byta ut människogrupper? Jag vill höra vad statsrådet säger om detta.
Herr talman! Som Barbro Johansson vet presenteras vårpropositionen i riksdagen på tisdag, och jag kommenterar inte förslag som cirkulerar i luften innan dess. Men det är min förhoppning att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi föreslår kommer att påverka arbetslösheten, och om förslag om arbetstidsförkortning på något sätt skulle kunna påverka arbetslösheten välkomnar jag också en diskussion och en bred debatt om det, i denna kammare eller på andra platser. Jag tror inte att en generell arbetstidsförkortning på något sätt kan halvera eller ta bort den öppna arbetslösheten, men rätt genomförd kan en arbetstidsförkortning ha effekter på sysselsättningen, och då tycker jag att det är väldigt positivt. Därför välkomnar jag också att alltfler av arbetsmarknadens parter i de förhandlingar som äger rum också lyfter fram frågan om en arbetstidsförkortning, dels av solidaritet med de arbetslösa, dels som en välfärdsfråga. Man väljer mera fritid i stället för högre lön.
Herr talman! Jag vill då fråga statsrådet varför en arbetstidsförkortning inte skulle ge fler jobb. En nyligen genomförd undersökning från TCO visar att 61 % av dem som deltog i den här undersökningen säger att kortare arbetstid ger fler jobb. I Tyskland går man nu ut med att man vill ha en ytterligare sänkning av arbetstiden, från 35 till 32 timmar i veckan. Där har man verkligen sett resultat: Arbetstidsförkortningen har givit en miljon jobb i Tyskland. Här kan man tänka sig att en arbetstidsförkortning skulle ge Visst är detta en välfärdsreform, men det skulle också kunna vara en stor del i arbetet med att halvera hela arbetslösheten.
Herr talman! Jag tror att en arbetstidsförkortning, rätt genomförd, kan få effekter på sysselsättningen. Men vi skall inte ta det för givet, därför att det förutsätter en rad saker. Det ser vi också om vi tittar på erfarenheter från andra länder där man har genomfört arbetstidsförkortning, t.ex. Tyskland, som Barbro Johansson nämnde, Holland, Frankrike eller Danmark. När människor jobbar kortare tid per dag jobbar de effektivare och orkar mera. Det gör att de jobbar i kapp en del av den egna arbetstidsförkortningen. När arbetstiden förkortas på en del arbetsplatser kanske vi inte automatiskt kan nyanställa människor på samma antal timmar. Det kanske också är så att en arbetstidsförkortning ger dem som jobbar halvtid eller deltid - många kvinnor - en chans att gå upp i arbetstid. Jag tror också att det är viktigt att inte kostnaden för själva verksamheten ökar vid en arbetstidsförkortning, utan att man har råd att nyanställa. Därför tycker jag att det bästa sättet att förkorta arbetstiden är det som framförs på många håll, framför allt i Tyskland av IG Metall, och som Barbro Johansson hänvisade till: Man avstår en del av lönekostnaderna och väljer kortare arbetstid i stället.
Herr talman! Jag har en följdfråga till jämställdhetsministern. De socialdemokratiska kvinnorna har ju drivit frågan om sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning sedan 1972. Vi är så glada över att vi fick med vår partikongress för ett år sedan. Men den uppfattning vi har är att nästan alla fackliga organisationer jobbar med det här i dag, och problemet verkar ligga hos arbetsgivaren. Vi vet ju att t.ex. Pappers gick ut i årets avtalsrörelse och föreslog en arbetstidsförkortning, och jag vet att andra fackliga organisationer gör det också, men de får nej från arbetsgivarna. Vad gör regeringen för att försöka få också arbetsgivarparten att gå in i diskussionerna om arbetstidsförkortning? Det är ju inte så bra om vi har fått med oss de fackliga organisationerna på det som är kvinnornas krav, men arbetsgivarna säger nej.
Herr talman! Jag tror att inställningen från arbetsgivarsidan varierar ganska mycket i synen på arbetstidsförkortning. Det största motståndet till att förkorta arbetstiden tror jag sitter i en oro över att det skall öka kostnaderna för verksamheterna. Vi ser ju på de avtal som träffats, t.ex. med Metall och SEKO, att det finns arbetsgivare som är beredda att möta fackens krav på kortare arbetstid, och jag välkomnar den inställningen. Jag är övertygad om att den politiska debatt som finns i dag kring ett ökat tryck om en generell arbetstidsförkortning för oss som jobbar heltid också påverkar arbetsgivarorganisationerna.
Herr talman! Jag har en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson. Den har viss anknytning till den tragiska dödsolyckan i Norberg, där två små pojkar omkom i samband med containerhantering. Det förekommer en hel del olyckor där barn är inblandade, och faktiskt mest i boendemiljön. 1994 Barnombudsmannen uppmärksammade detta förra året och sade då: "Man kan faktiskt säga att barn skadas och till och med dödas i onödiga olyckor i boendemiljön, eftersom olycksriskerna är väl kända. Ute i kommunerna finns ingen som har ett särskilt ansvar för barnens situation i samband med fysisk planering eller i byggprocessen." Min fråga till ministern blir då: Är det inte dags att ta till sig Vänsterpartiets framförda motionskrav om att utse barnansvariga tjänstemän som jobbar med byggprocessen i varje kommun, så att vi får någon ordning på det här?
Herr talman! Den bostadspolitiska utredning som lade fram sitt betänkande i höstas arbetade mycket ingående med boendemiljö och situationen i våra bostadskvarter. En hel del spännande förslag kom fram från den bostadspolitiska utredningen. Den bereds nu i Regeringskansliet, och vi fäster naturligtvis stor vikt vid vad som har kommit fram. I den fysiska planering som görs ute i kommunerna och i de bygglovsprövningar som också görs i kommunerna tycker jag att det skall vara en naturlig del att man skall ha med barnens säkerhet och barnens behov i ett bostadsområde. Jag är alltså av den uppfattningen att man inte skall behöva ha särskilda tjänstemän för detta utan att det skall vara en naturlig del i den process som pågår ute i kommunerna. Barnens behov och barnens säkerhet skall ligga i planeringen.
Herr talman! Eftersom jag själv satt med i den utredningen vet jag naturligtvis att dessa frågor inte var särskilt berörda. Tyvärr gäller det här också bygglagstiftningen. Det som är byggt före 1973 berörs inte av dessa barnsäkerhetskrav. Man behöver alltså inte leva upp till dem om man inte har byggt om det som är byggt före 1973. Detta gäller hela miljonprogramsområdena. Därför tycker jag faktiskt att man bör ta till sig det som Vänsterpartiet för fram om man vill vara trovärdig när det gäller barnkonventionen osv. Det här har genomförts i t.ex. Norge, och där kan man lära sig av det.
Herr talman! Det är just miljonprogramsområdena som den bostadspolitiska utredningen har ägnat särskild uppmärksamhet åt, och det känner naturligtvis Owe Hellberg till eftersom han satt med i utredningen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Under flera decennier har det från dansk sida pågått olaga trålfiske i Öresund och Skälderviken. Detta trålfiske har skapat väldigt stora problem långsiktigt genom ekologiska störningar i bottenfaunan. Det har också lett till stora inkomstbortfall och ekonomiska förluster för yrkesfiskare på grund av att trålarna har förstört bottengarn. Många försök har gjorts genom åren att komma till rätta med de här problemen, men hittills har alla ansträngningar misslyckats. Det har blivit lugnt ett tag när incidenter har uppmärksammats i massmedier och Kustbevakningen har fått extra resurser, men sedan har det fortsatt igen. Detta beror sannolikt på att de danska myndigheterna hittills inte har visat något större intresse av att ta itu med de här problemen. I sammanhanget bör nämnas att det tiotal danska trålare som opererar i området förser en stor fiskeindustri i Gilleleje på Sjælland med råvaror. Jag är nu medveten om att man från svensk sida agerat kraftfullare i detta ärende, men vill fråga jordbruksministern om man kommit till någon överenskommelse med danskarna och i så fall vad denna överenskommelse i korthet innebär.
Herr talman! Det är mycket riktigt som Bengt Silfverstrand säger. Det finns de som ägnar sig åt att fiska i grumligt vatten. Detta har pågått länge. Det har varit mycket svårt att komma till rätta med problemet. Desto roligare är det för mig att här i dag få bekräfta att regeringen har varit framgångsrik i sina kontakter med Danmark och att vi nu, genom ett arbete som har pågått en längre tid i en arbetsgrupp, faktiskt har nått fram till en överenskommelse som innebär att de övervakande myndigheterna från de båda länderna kommer att ha ett mycket mer intensivt samarbete. Våra patrullerande båtar kommer att kunna följa efter misstänkta fartyg in på danskt vatten och kommer där att kunna ha kontakt med de danska myndigheterna, som tar över själva ingripandeprocessen. Man kommer att samordna fördelningen av vaktstyrkor så att man delar upp området som skall övervakas mellan sig. Man kommer dagligen att delge varandra de olika patrullplanerna. Det är faktiskt min förhoppning att denna fråga, som har varit ett så stort problem för svenska yrkesfiskare och för miljön och som många - inte minst Bengt Silfverstrand - har engagerat sig i, äntligen når en lösning.
Herr talman! Jag ställer gärna en fråga till jordbruksministern. Den första fråga som jordbruksministern fick sedan hon blivit jordbruksminister var en fråga från mig om ursprungsmärkning. Den gällde hur angeläget det är att vi för kravet om ursprungsmärkning i ministerrådet. Det vet jag att jordbruksministern gör. Nu kopplas denna problematik ofta ihop med att det krävs en viss registrering av djuren. Inte minst utifrån BSE-debatten krävs det en registrering av djur. Detta görs i Sverige redan i dag av näringen. Vi vet att man ser med viss fasa på kravet på kopass, som det kallas med ett modernt ord. Min fråga till jordbruksministern blir nu: Skall kopassen administreras vid en ny myndighet? Skall den förläggas till Söderhamn? Jag vet att förslaget finns med i sysselsättningspaketet för Söderhamn. Man räknar med ett antal nya jobb där. Vilken är jordbruksministerns uppfattning om detta i dag?
Herr talman! Samarbetet inom EU handlar om att avskaffa pass för människor och införa dem för kor. Skämt åsido: Om vi skall ha en ursprungsmärkning av kött i butik som är bra för konsumenter förutsätter det att man kan spåra köttet tillbaka till djuret och att man känner till djurets ursprung - därav diskussionen om kopass. Nu är beslutet fattat. Vi ligger i startgroparna här i Sverige när det gäller att införa detta system. Självfallet är vår ambition att administrationen skall vara så effektiv som möjligt - kostnadseffektiv och effektiv i andra avseenden. Myndigheten - Jordbruksverket - har lämnat ett första förslag med en preliminär bedömning. Det finns andra meningar om vilken omfattning administrationen skall få. Just nu pågår ett intensivt arbete i en arbetsgrupp. Där finns alla inlämnade förslag med - även det förslag som Karin Starrin här refererar till. Min ambition är att vi skall slutföra detta arbete snabbt. Vi har sagt att vi mycket gärna lokaliserar den nya verksamhet som behövs till Söderhamn.
Herr talman! Jag tycker att det är bra om vi kan skapa nya arbetstillfällen inte minst i Söderhamn, som tillhör mitt län. Jag vill ställa en följdfråga till jordbruksministern utifrån att hon säger att registreringen av i detta fall kor skall ske så effektivt som möjligt. Det gäller alltså kopasset. Skulle inte denna kunna samordnas med det som redan i dag görs av näringen självt?
Herr talman! Det förslaget övervägs också. Nu pågår arbetet i arbetsgruppen, och jag vill inte föregripa dess resultat. Denna tanke finns givetvis också med bland det som övervägs.
Herr talman! Min fråga handlar om alkoholpolitiken och om den breda politiska enigheten om Systembolaget. Den besvaras möjligen lämpligast av statsrådet Thage G Peterson, eller av någon annan i regeringen som hellre vill göra det.

Herr talman! Av tidningsuppgifter har vi förstått att vi kan få igenom våra krav om vi är tillräckligt tydliga och trycker på tillräckligt mycket nu. Att bara följa utvecklingen är inte tillräckligt. Jag välkomnar att ministern vill göra sitt yttersta - så tolkar jag svaret - för att vi tillsammans skall få igenom detta krav. Vad kan de kompletterande uppgifter som ministern vill komma in med handla om? Vad har de för verkan? Vad kan vi göra ytterligare för att visa att vi är eniga och att vi vill ha igenom våra krav?

Herr talman! Detta är en oerhört viktig fråga. I EU-omröstningen sades det att Systembolaget och den svenska modellen är räddade. Det var inte bara de som skötte förhandlingarna som sade det utan även andra partier. Man sade detta från socialdemokratin. Nu säger socialministern att hon eftersträvar bred enighet. Borde man då inte från regeringens sida djupare och mer aktivt ha försökt förankra Sveriges linje i den svenska riksdagen på ett tidigt stadium genom samråd med EU-nämnden? Det gör man ju när det gäller ministerrådsfrågor. Måste man inte dra lärdom av det och ta initiativ till samverkan med riksdagen även när det gäller domstolsfrågor? Det går att författa en skrivelse till riksdagen. Riksdagen har då möjlighet att sluta upp bakom den skrivelsen. Vi i riksdagen har ju ingen egen motionsrätt om regeringen inte vidtar någon åtgärd. Ge oss denna möjlighet, socialminister Wallström. Vi skall nog svara positivt på den möjligheten. Håll närmare kontakt med EU-nämnden i denna fråga och i andra frågor!

Herr talman! Det var ju ministern som tyckte att riksdagen borde vara mer aktiv. Wallström vet ju att riksdagen inte har rätt att ta initiativ till motioner, men det är möjligt att det kan ske genom ett utskottsinitiativ. Min poäng gäller EU-nämnden. Jag anser att regeringen inte har varit nog aktiv gentemot EU nämnden när det gäller denna fråga. Anser statsrådet det? Statsrådet sade att man, om det behövs, överväger att gå in med inlagor direkt till EG-domstolen. Så formulerade sig statsrådet. Det behövs. Det är inte fråga om det behövs. Det är alldeles självklart att det behövs mer initiativ, eller hur?

Herr talman! Jag har ingen fråga utan mer en sakupplysning. När socialutskottets representanter var nere i Bryssel i förra veckan tog vi upp den här frågan. Vi underströk också hur viktig den var som en symbolfråga när det gäller vår självbestämmanderätt i folkhälsofrågor. Kommissionens representanter tog uppenbart vår syn på den här frågan på stort allvar.
Herr talman! Jag vill först säga att vi har haft en genomgång i EU-nämnden av själva målet. Vi har också diskuterat detta flera gånger. Den här typen av frågor, dvs. hur regeringen skall agera i förhållande till domstolen, är inte reglerade i riksdagsordningen när det gäller samrådet. Men jag vill fråga om statsrådet trots det är beredd att ta initiativ till en särskild diskussion gentemot socialutskottet eller EU-nämnden just kring den här frågan.

Herr talman! Jag skulle vilja rikta min fråga till statsrådsdelegationens gruppchef. Visserligen är inte vårbudgeten känd och förelagd riksdagen, men det har läckt ut en del om regeringens planer. Det som gör mig bekymrad är att vårbudgeten främst har en defensiv karaktär när det gäller insatser i arbetsmarknadspolitiken. Det talas om förtidspensioneringar och Kalmarmodeller. Och vissa danska förebilder svävar i den politiska debatten. Det är närmast åtgärder som innebär att olika människor byter jobb. Detta kan ge intryck av att regeringen rent av har gett upp och accepterar dagens arbetslöshet, dvs. den högsta i modern tid, och att den kommer att ligga fast för en lång tid framöver. Jag har en fråga till statsrådet Peterson. Kan det ändå ställas i utsikt att det kommer en offensiv strategi som gör att arbetslösheten minskar och att vi får nya varaktiga jobb?
Herr talman! Om vi skall fortsätta att tala militärspråk skall jag försöka ge ett klart besked till soldaten Jonsson. På tisdag, den 15 april, kommer regeringen att för riksdagen presentera vårpropositionen. Det blir en debatt här i riksdagen klockan 13.00. Propositionen läggs på riksdagens bord strax innan. Den fråga som Elver Jonsson ställde tillhör alltså vårpropositionens områden. Jag vill inte gå händelserna i förväg och besvara frågan.
Herr talman! Det finns ju ändå vissa möjligheter att påverka vad som kommer att stå i den. När jag nu landar på min fråga vill jag motivera den. Allra först vill jag tacka statsrådet Messing för den nyanserade bild som hon gav när det gällde arbetstidsfrågor. Jag tror att det är bra att vi dämpar yran och övertron på att man skall klara av framtidens arbetsmarknad genom att bara dela upp den. Det är bra att man håller en och annan kongressyra på avstånd när det gäller just det ämnet. Till statsrådet, och samordningsministern, vill jag säga att Sveriges problem inte är att vi som nation jobbar för mycket. Vi skulle, som nation, behöva jobba mer med produktion, miljövård, vård och omsorg. Det är ju så enkelt - eller allvarligt - att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det handlar om tre brister: brist på lönsamhet, brist på pengar i offentliga kassor och brist på förmåga att organisera arbetslivet.
Herr talman! Jag har absolut ingenting emot att diskutera vårpropositionens innehåll med Elver Jonsson vid ett senare tillfälle. Som Elver Jonsson och kammaren för övrigt känner till är jag en debattglad person som aldrig missar ett tillfälle till en debatt. Men nu måste riksdagen, och Elver Jonsson, bestämma sig. Vill riksdagen ha en samlad presentation av propositionerna? Eller skall regeringen här i riksdagen presentera propositionen bit för bit när den väl är antagen av regeringen och regeringens beslut klart föreligger? Som gammal talman känner jag till att det var en mycket bestämd uppfattning hos riksdagens partier att man skulle eftersträva en samlad presentation. Det kommer vi att göra. Vi får leva med den här öppna debatten några dagar till. På tisdag nästa vecka kommer propositionen på riksdagens bord. Då blir det också en debatt här i riksdagen. Till dess får Elver Jonsson faktiskt hålla sig.
Herr talman! Jag har faktiskt en följdfråga till Thage Peterson. Jag vet inte vad som står i den proposition som kommer på tisdag. Därför vill jag ställa en fråga. Jag tror att vi är överens om att vi ställer förhoppningarna till att de nya jobben skall komma i små och medelstora företag och i nystartade företag. Om man frågar småföretag om de har möjlighet att anställa ytterligare någon person får man ofta svaret att de skulle kunna göra det om det inte fanns en rad hinder för det. Det handlar om krav på avreglering och förenklingar av det regelverk, i bred bemärkelse, som en småföretagare har att hantera. Tas dessa frågor upp i den proposition som kommer på tisdag? Eller tänker regeringen ta ett samlat grepp över just dessa problem för småföretagen?
Herr talman! Jag ber att till Rolf Dahlberg få hänvisa till det svar som jag gav till Elver Jonsson. Varken jag eller regeringens övriga ledamöter kommer att ha det minsta emot att diskutera dessa frågor efter tisdagen med riksdagens ledamöter och alla politiska partier. Det ligger tvärtom i vårt intresse att från regeringens sida ge så mycket information och föra så mycket debatt som möjligt om de utmärkta förslag som vårpropositionen kommer att innehålla.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till socialminister Margot Wallström. I dag läste jag i tidningen att staten knäcker LP stiftelsen genom stora ekonomiska krav från skatteverket och det statliga finansbolaget Venantius. Venantius har hela tiden varit med i rekonstruktionen av företaget och muntligt godkänt uppgörelsen. Nu begärs LP-stiftelsen i konkurs för 1,2 miljoner. Andra fordringsägare har efterskänkt 55 miljoner. Bolagets förlust blir dock inte 1,2 miljoner. Det handlar dessutom om 30 miljoner i lönegarantier som löses ut när företaget går i konkurs. Stiftelsen har 300 Jag tycker att detta är väldigt tragiskt, och jag tror att också socialministern tycker det. Skall det vara så här, så att den högra handen inte vet vad den vänstra gör? Det är trots allt ett statligt kreditinstitut. Förutom att staten förlorar de här pengarna förlorar man arbetstillfällen. Framför allt är det en fantastisk vård som erbjuds där. Socialutskottet säger att man vill stödja LP-stiftelsens verksamhet, och stiftelsen har t.o.m. fått medalj för den vård man ger. Kan socialministern göra något åt detta? Kan detta få ske? Jag tycker att det är mycket olyckligt.

Herr talman! Jag hade förra året en debatt med Ingela Thalén angående de magnetfältsöverkänsliga, de som brukar omtalas som bildskärmsskadade. Jag har nyligen ställt en fråga till statsrådet, som dock besvarades av kollegan på departementet. Det svaret visade på att det nu inte är så väl beställt med kunskaperna om situationen för de här människorna, som har svårigheter med elöverkänslighet. Redan förra året påpekades det att det pågick ett arbete inom departementet. Dåvarande statsrådet konstaterade att man snart skulle kunna ge en del positiva besked på det här området, att man skulle ta ett samlat grepp här. Jag har inte sett att det har blivit något sådant samlat grepp, och jag undrar hur det är med arbetet i departementet när det gäller de el och bildskärmskänsliga. Är statsrådet medveten om att man under tiden har fått en hel del bekymmer i och med att förtroendeläkarna på försäkringskassan numera inte godkänner detta som en försäkringsgrundande diagnos, så att många nu går direkt ut i att bli beroende av socialunderstöd och inte kan vara kvar på sina arbeten?

Herr talman! Jag kan konstatera att man, precis som statsrådet säger, inom några landsting tar sig an frågan, men på andra ställen gör man det inte. Hur man blir hanterad är alltså beroende av var i landet man bor, och det tycker jag är oerhört otillfredsställande. Frågan är om man inte borde kunna göra något för att få till en rättvis bedömning över hela landet, så att människor inte skall behöva bli hanterade på olika sätt beroende på var någonstans de bor.

Herr talman! Som socialministern påpekade är det här också en forskningsfråga. Det är väl bekant att det förekommer olika uppfattningar i vetenskapssamhället när det gäller amalgamförgiftning liksom för övrigt också när det gäller elöverkänslighet. Jag vill därför nämna att regeringen på mitt förslag har givit Forskningsrådsnämnden i uppdrag att göra en särskild översyn av detta, att tillkalla olika forskare på området och försöka komma fram till en sorts samlad vetenskaplig syn på de här frågorna, något som också kommer att underlätta ställningstaganden när det gäller försäkringsfall och liknande.

Herr talman! Det är just därför vi har givit Forskningsrådsnämnden det här uppdraget och inte Medicinska forskningsrådet. Vi vill ha en allsidig belysning, och det är väl bekant att det inte bara finns olika uppfattningar mellan olika forskare här utan också mycket starka känslor forskarna emellan. Därför anser vi att det är lämpligt att ge ett sådant här uppdrag till Forskningsrådsnämnden, som har till särskild uppgift att penetrera frågor där det råder olika meningar mellan olika forskarskolor.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Jordbruksministern har i flera sammanhang sagt att djurskyddsfrågorna är prioriterade inom regeringen. Trots detta kan vi konstatera att flera propositioner som varit väntade länge hela tiden skjuts på framtiden. Bl.a. har vi nu väntat länge på en proposition som skulle föreslå en förändring i djurskyddslagen. Exempelvis skulle § 4 innefatta att även försöksdjur skall hanteras som övriga djur, dvs. ha en god miljö och möjlighet till naturligt beteende. Propositionen skulle baseras på en utredning som heter Offentlig djurskyddstillsyn och handlar om hur kommunerna bedriver djurskyddstillsyn, och den skulle också handla om elhalsband. Nu är den skjuten till hösten, får vi veta. Den proposition som skulle handla om tillsyn av hundar och katter skjuts också upp hela tiden. Om den kommer i år eller 1998 kan man inte få besked om. Jag undrar: Hur kommer sig det här? Har den här ambitionen försvunnit? Finns det annat som kommer mellan, eller varför sker det ingenting? Varför kommer inte propositionerna?
Herr talman! Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter det ju. Jag kan försäkra Gudrun Lindvall att det faktum att propositionerna är något förskjutna in i framtiden endast borgar för att innehållet i dem kommer att bli desto bättre. Så ha tillförsikt! Det arbetas flitigt med propositionerna i Regeringskansliet, och de kommer att komma till riksdagen och bli föremål för riksdagens behandling.
Herr talman! Då skulle jag vilja veta vad det är som gör att de inte kommer. Jag har förstått att den proposition som handlar om djurskyddslagen har varit på remiss i kommuner. Det finns, såvitt jag har förstått, en samsyn bland remissinstanserna om att förslagen är ganska bra. Det fanns en del alternativ att välja på, och vad jag har förstått skulle det inte vara helt omöjligt att få fram den här propositionen. Det här är något som djurskyddsorganisationer och vi som är engagerade har väntat på i många år. Hur kommer det sig att det har blivit stopp? Vi i utskottet har fått reda på att den skulle komma i februari, sedan skulle den komma i maj och nu kommer den möjligen i höst. Kommer de här två propositionerna att komma under året? Det är nämligen så att vi i utskottet hanterar motioner. Där hade vi fått reda på att de skulle komma under våren, och precis när vi är på väg att justera får vi veta att propositionerna dröjer. Vad beror dröjsmålet på?
Herr talman! Jag kan försäkra Gudrun Lindvall att jag är mycket angelägen om arbetet med djurskyddet och att vi arbetar flitigt med dessa propositioner. Jag kan också försäkra Gudrun Lindvall att propositionerna är på väg. Det är en ganska komplicerad process att bereda en proposition så att den blir tillräckligt bra för att översändas till denna församling för vidare behandling, och det är just på grund av att vi vill göra ett noggrant, mycket bra och genomarbetat förslag som det har dragit ut litet på tiden. Jag beklagar det, men å andra sidan hoppas jag att Gudrun Lindvall har respekt för att anledningen till att det drar ut på tiden är att vi vill göra ett så bra arbete som möjligt med dessa propositioner.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. Men innan dess vill jag uttrycka tillfredsställelse över det arbete som läggs ned i alkoholfrågan, som vi ju har snuddat vid tidigare i dag. Min fråga gäller de växande vårdköerna. Det har ju att göra med att alltfler människor behöver vänta på angelägna operationer. Den frågan har jag diskuterat med både socialministern och hennes företrädare i denna kammare. Situationen i dagsläget är att det antal människor i vårt land som behöver vänta mer än tre månader, ibland kanske ett halvår eller ett år, på en angelägen operation har fördubblats sedan hösten 1994. Sedan har också riksdagen, på den socialdemokratiska regeringens förslag, avskaffat den vårdgaranti som visade sig så framgångsrik åren 1992, 1993 och 1994 när det gällde att hålla nere köerna. Nu har jag sett i gårdagens Dagens Nyheter att socialministern talar om vårdköerna på ett sätt som nästan får det att låta som om hon vore folkpartist. Hon talar om att de är oerhört plågsamma, att de inte skall vara längre än tre månader och att man om man inte får operation skall gå till ett annat sjukhus eller en privat vårdgivare för att få den gjord. Min fråga är: Har socialministern omvänt sig, eller är det bara ord?